Fru talman! När Sigge Godin höll sitt anförande ställde han väldigt många frågor. Tiden är alldeles för kort i ett replikskifte för att jag skall hinna göra någon djupdykning inom varje område. Gränsen för mig är nådd när Sigge Godin använder skällsord, som jag uppfattar det. Han säger att Socialdemokratiska arbetarpartiet skulle vara något slags arbetslöshetsregering och också eftersträva detta. Jag vill påminna Sigge Godin om något. Han sade vad vi sade i valrörelsen 1994. Men vad sade man i flera borgerliga partier i valrörelsen 1991, när den totala arbetslösheten i Sverige var 4,7 %? Vad sade man när delegationer från utlandet reste hit till Sverige och frågade: Hur klarar ni av detta? I borgerliga partier sade man att vi behöver en högre arbetslöshet för att få en flexiblare arbetsmarknad och indirekt också för att tygla fackföreningsrörelsen. Det tycker jag skall finnas med i denna kammares slutprotokoll, eftersom Sigge Godin också önskade att det skulle finnas med. Det stämmer att jag är ny i utskottet. Jag lyssnar gärna på er som har suttit längre i utskottet och på er erfarenhet. Det har jag gjort när vi har diskuterat exempelvis Sjuk och arbetsskadekommittén eller det som nu också kommer fram om Egon Jönssons kommittéarbete. Det stämmer att det återkommer. Det är under beredning i Socialdepartementet, och det dyker upp under mitten av april i en proposition.
Fru talman! Låt mig berätta för Ronny Olander att jag beklagar att kammarens ordning är sådan att jag kom efter Ronny Olander i debatten. Flera som hade velat vara före honom hade naturligtvis tyckt att det hade varit bättre. Men sådan är ordningen, och det finner vi oss i. Ronny Olander hade ju 15 minuter på sig att besvara alla våra frågor. De är många, därför att socialdemokratins historia i den här frågan, när det gäller både sjuklön och samordning av försök, inte stämmer. Jag kan räkna upp många socialdemokrater, framför allt från den tid då talmannen var ordförande i vårt utskott, som var engagerade i detta att ta hand om människorna i gråzonen, att försöka göra allt för dem. I samverkan har vi suttit i utredningar och varit totalt eniga, Ronny Olander, om hur detta skall hanteras. Sedan rinner det hela ut i sanden och de stackars människorna finns ute i samhället. Jag möter dem ofta, framför allt i min verksamhet i försäkringskassan. Träffar man försäkringskassefolk - t.o.m. partifränder till Ronny Olander, som ledde den delegation som var i utskottet - säger de att vi förväntar oss ett förslag i vår, så att detta blir permanent. Jag träffar människor från min tidigare gärning på länsarbetsnämnd och arbetsförmedling som säger: Låt oss jobba med det här. Det kan bli bra för människor. Det finns ju väldigt många i gråzonen. Det som ni tyckte för något år sedan och som vi har varit helt överens om tidigare - det är det märkliga, fru talman - skall vi här i den sena kvällen vara oense om. Jag kan inte förstå hur det kommer sig. Kanske kan Ronny Olander berätta för mig i vilket hål det överskott som han är ute efter skall stoppas.
Fru talman! Visst har det varit tungt många gånger att diskutera budgetunderskott och annat. Men jag skall inte ge mig in på det, för tiden är alldeles för kort. Småföretagarförsäkringen håller man på att särskilt titta på. Den är viktig, och den återkommer man till. Gråzonen diskuterade vi intensivt. Det finns all anledning. Vi är helt överens. I Socialförsäkringsutskottet har vi verkligen uppskattat alla goda resonemang som vi har haft just om att människor inte skall hamna i gråzonen. Uppdrag har gått till Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen, just för att detta inte skall ske. Det pågår också överläggningar och diskussioner. Det är en sak som också är viktig, som Sigge Godin tog upp, när man diskuterar arbetsmiljöorganisationen. Tänk vad bra det hade varit, Sigge Godin, om vi hade kunnat ha företagshälsovården kvar. Den försvann i förra mandatperioden. Man kan diskutera de tekniska, medicinska och psykosociala förutsättningarna för att människor inte skall komma till skada. I dag handlar det mycket om att vi diskuterar bakvänt när det gäller rehabilitering. Jag skulle önska att vi kunde få ett välkommet resonemang. Jag tycker också att det är viktiga sammanfattande bedömningar vi har fått i utskottet vad gäller SOCSAM-projektet. Man säger: Projekt 4S - samordning, samverkan, samarbete mellan socialtjänst, hälso och sjukvård och socialförsäkring - startade i juni 1994 i Stenungsunds kommun. Syftet med denna lägesrapport är att bedöma läget i försöksverksamheten. Man bör givetvis hålla i minnet att det ännu så länge inte förflutit särskilt lång tid sedan försöket påbörjades och att de mera långsiktiga verkningarna knappast hunnit göra sig gällande. Rapporten fokuserar därför på utfallet av de förändringsprocesser som pågår i projektet, snarare än försökets effekter hos utvalda målgrupper.
Fru talman! Låt mig säga till Ronny Olander att småföretagen tycker att småföretagarförsäkringen är för dyr. De klarar inte av att teckna de försäkringarna. Därför är det så få försäkringar. På Riksförsäkringsverket säger man: Försäkringen går inte ihop. Vi kan inte sänka avgifterna eftersom vi inte har pengar att göra det. Det är upp till Ronny Olander och regeringen att skjuta till pengar om ni tycker att det är den bästa förutsättningen. Det rimliga är ändå att företagshälsovården bedriver en sådan verksamhet att företagen och de anställda tycker att det är en bra verksamhet och att de gärna vill anlita deras tjänster. Jag tror att de i många fall gör ett jättebra jobb, och då är de också välkomna att jobba i företagen. Ronny Olander säger att jag ställer många frågor till honom. Låt oss då ta en enda fråga. Hur är det med överskottet? Skall det vara kvar i sjukförsäkringen? Skall vi kunna sänka avgifterna, i första hand egenavgifterna som är väldigt tunga för människor? Eller skall överskotten pytsas in i något svart hål i regeringens budget? Jag är rädd för att det fortfarande finns sådana hål. Den frågan vill svenska folket ha besked om. Det kanske vi kan ordna åt dem i kväll. Vad säger Ronny Olander?

Fru talman! Betänkandet handlar om förändring av sjuklönelagen och om en utökning av den lokala verksamheten, med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård och socialtjänst. Jag skall framföra några av Vänsterpartiets synpunkter kring detta. Men först till sjuklöneperioden. Den förlängda sjuklöneperioden har tydligen blivit ett hett debattämne. Detta omskrivs också i flera särskilda yttranden. Vi från Vänsterpartiet redovisar därför här vänsterns förslag om att undanta de allra minsta företagen från regeln att betala sjuklön till sina anställda. Vi trodde i höstas i samband med att beslutet fattades, och vi tror fortfarande, att omställningen får mest negativa effekter just för de små företagen. När jag lyssnar på debatten är det just de små företagen som de flesta företrädare också pratar om. I dag finns det ett visst skydd för människor med återkommande sjukdomsperioder. Det är det s.k. särskilda högriskskyddet. Ronny Olander var förut inne på detta och berättade att det i dag är över 6 000 personer som har skyddet. Detta omnämns också i betänkandet. Om någon på grund av sjukdom tvingas vara borta från arbetet kan den enskilde efter ett beslut från försäkringskassan få sjuklön från den första sjukdagen. Det handlar alltså inte om någon karensdag. Beslutet kan också innebära att arbetsgivaren får ersättning från sjukförsäkringen för den sjuklön som betalas till den anställde. Problemet som jag ser det i dag är att denna regel i sin utformning mer är anpassad till en sjuklöneperiod på 14 dagar än till dagens 28 dagar. Med ett särskilt högriskskydd som är omarbetat och mer anpassat till nu rådande sjuklöneperiod tror jag att vi skulle kunna erbjuda människor med många sjukdomsperioder ett bättre skydd. Man skulle också kunna se över möjligheten att till konstruktionen ytterligare förbättra skyddet och på så sätt bygga ut det till att omfatta ännu fler människor. Vi har från Vänsterns sida inte lagt fram några konkreta förslag i den här frågan, och jag tror att vi skall återkomma i ärendet. Jag vet också att det i samband med beslutet i höstas om förlängningen av sjuklöneperioden skrevs om just detta i betänkandet. Jag tycker att det är bra att försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård och socialtjänst utökas. Jag tror att vi egentligen är tämligen överens om hur viktig den här verksamheten är och framför allt om hur viktig den kommer att bli i framtiden. Vi har i utskottet fört en del diskussioner om behovet av utvärdering och om huruvida vi kanske redan nu skall överge försöksstadiet och fastställa det framtida samordningsarbetet. Det framhålls i betänkandet att regeringen kommer att lägga fram förslag under 1997, och vi får väl då återkomma till diskussionen om hur förslagen till riktlinjer för samverkan skall se ut. Jag utgår från att detta så småningom kommer att leda till en permanent samverkan. Fru talman! Det fattades före jul ett beslut, som Socialdemokraterna och Centern stod bakom, avseende ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension. Vi i Vänsterpartiet motsatte oss förslaget och framförde en viss kritik. Vår kritik handlar om de människor som kommer att falla mellan systemen och som inte platsar någonstans. Att man genom en stegvis bedömning av en sjuk människas arbetsförmåga kan hitta på någon typ av arbete som individen bedöms klara är inte bara kränkande utan skickar också många gånger ut den enskilde personen till en säker arbetslöshet. Målet är naturligtvis att kunna återrehabilitera människor till arbetsmarknaden, men jag tror att vi har gjort detta arbete på helt fel sätt. Den stegvisa bedömningen byggde på Sjuk och arbetsskadekommitténs idéer, men i dess betänkande räknades det upp en lång rad åtgärder som skulle vara ett måste innan man kunde ändra de medicinska kriterierna. Det handlar om socialtjänstens, sjukvårdshuvudmännens, arbetsförmedlingens och försäkringskassornas möjligheter att ta ansvar för att människor inte skall hamna utanför. Det handlar också om att satsa på rehabilitering. I stället gjordes i samband med budgetbesluten i slutet av förra året besparingar på det området. Fru talman! Mycket av det som jag här har sagt finns delvis beskrivet i ett särskilt yttrande, som jag inte själv står som undertecknare av men som kammarens ledamöter nu förstår att jag till stora delar stödjer. Olander. Den gäller småföretagen och den förlängda sjuklöneperioden. Ronny Olander sade i sitt anförande att Riksförsäkringsverket hade fått i uppgift att se över och utreda småföretagarförsäkringen. Jag måste fråga Ronny Olander om det som näringsministern nu har sagt, att man måste tillskapa ytterligare åtgärder för småföretagen i och med den förlängda sjuklöneperioden, bara innebär en utvidgad försäkring. Ligger det inte någonting mer i detta löfte?
Fru talman! Jag tycker att det ligger mycket i den oro som Marie Engström ger uttryck för och som även har kommit fram tidigare när vi fört resonemang om rehabilitering och om gråzon. Vad också gäller den förlängda sjuklöneperioden vill jag ändock påminna om det uppdrag som Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen och AMS har fått att mycket nogsamt följa vad som sker på detta område, liksom om den goda tanke och de goda intentioner som finns bakom resonemanget om den förlängda sjuklöneperioden. Vad beträffar småföretagarförsäkringen vill jag säga att vi lade fram ett eget förslag, som också blev riksdagens beslut. Försäkringen omfattar ända upp till Engströms direkta fråga till mig beträffande näringsministern vill jag säga att jag inte vågar gå in på hur denne har tänkt och tyckt. Det är nog bättre att ställa frågan direkt till honom i något forum här i riksdagen. Vi är på sikt helt ense om SOCSAM-projekten. Vi skall ha ett stabilt underlag, så att vi vet hur vi skall gå till väga med försöksverksamheten. Jag har läst upp ett kort avsnitt där det understryks att försöksverksamheten tar tid.
Fru talman! Det är naturligtvis bra, som Ronny Olander säger, att vi noga följer vad som sker i och med den förlängda sjuklöneperioden och att småföretagarförsäkringen ses över, men jag menar att detta inte är tillräckligt. Jag tycker att småföretagen helt enkelt bör befrias från denna avgift. Det är nog egentligen det enda som i dagens läge kan stärka småföretagens möjligheter att skapa nya jobb. Jag tror egentligen inte att en utökning av försäkringen är det bästa sättet. Vi har tidigare också fått höra att småföretagen många gånger redan i dag upplever att en försäkring är väldigt dyr.
Fru talman! Kostnaden uppgår, som sagt, till mellan 2 % och 2 1⁄2 % av lönesumman, och förra gången uppgick den till 2,3 %. Jag nämnde i mitt anförande att det inom Socialdepartementet finns ett utredningsuppdrag till Riksförsäkringsverket angående småföretagarförsäkringen. Jag saknar detta litet grand när vi diskuterar den förlängda arbetsgivarperioden. Detta är bara en del i det hela, men var någonstans skall de här medlen sparas in?

Fru talman! Vi har från Vänsterpartiet angivit hur vi vill finansiera ett borttagande av småföretagens kostnad för sjuklöneperioden. Vi föreslår att den minskning av arbetsgivaravgiften som beslutades i höstas inte skall omfatta företag med mer än 20 anställda. Vi vill på det sättet finansiera sänkningen av sjuklöneperioden för småföretagen.

Fru talman! Miljöpartiet står med på det särskilda yttrandet nr 4. Vi anser att det är dags att utöka och permanenta samordningen mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen. Den enskilda människan blir en Svarte Petter, som ingen vill ha. Har vederbörande otur, kan han eller hon få två till fyra olika handläggare. Det går kanske bra att berätta om sitt liv och sin person person en gång, men sedan börjar det med all säkerhet kännas obehagligt. Detta skulle kunna undvikas genom att samarbetet permanentades. Jag har tittat litet närmare på försäkringskassan, och man säger där att ohälsotalet sjunker. En del av sänkningen består dock av att människor hänförts till kategorin människor som kan stå till arbetsmarknadens förfogande i något på marknaden vanligt förekommande arbete, dock ej sitt eget. Dessa personer hamnar mellan stolarna på det allra sämsta sättet. Deras arbetsförmåga kan vara ordentligt nedsatt. Det kan vara antecknat att de kan jobba men att de har dålig rygg - varken lyft eller långt sittande är lämpligt. Det kan också vara så att de inte är så stresståliga. Var i dag anställer man människor med nedsatt arbetsförmåga, när fullt friska står i kö får att få ett arbete? Det sker sällan, särskilt med tanke på den fyra veckor långa sjukskrivningsperiod som arbetsgivarna skall betala för. Miljöpartiet har ett förslag, nämligen att det när människor har varit sjuka länge eller har blivit utstämplade från arbetsförmedlingen skall finnas en grundtrygghet att falla tillbaka på, så att det inte blir kommunerna som får ta över när staten sparar. Staten har i dag sparat mycket pengar, och statsministern talar stolt om att man har sanerat ekonomin. Man har dock lastat över stora delar av kostnaderna på kommunerna, genom att många behöver söka socialbidrag. Det som knäcker kommunerna i dag är de socialbidrag som betalas ut till svenskar och invandrare. Här tycker Miljöpartiet att staten måste ta ett större ansvar för sina medborgare så att inte kommunerna knäcks. Vilket land är betjänt av att kommunerna inte klarar ekonomin men i stället säger att det har skett besparingar i statskassan? Här vill vi att denna fråga skall ses över och att kommunerna inte skall straffbeläggas här. Kommunerna har också svårt att klara sin ekonomi i dag. Om inte försöken permanentas, är det mycket möjligt att man får börja från början igen. Då avbryts ju försöken. Man får börja om igen. Det kommer att kännas meningslöst för de olika inblandade parterna att behöva starta om igen efter flera års uppehåll. Grannkommunerna kan stå i startgroparna och vilja gå in i samarbetet.

Fru talman! Vi kristdemokrater motsätter oss inte den ändring i sjuklönelagen som föreslås i propositionen och betänkandet. Däremot har vi starka åsikter om det som propositionen och betänkandet inte behandlar när det gäller sjuklönelagen. Jag tror att det är ganska väl känt, nämligen sjuklöneperiodens längd. Vi har hela tiden hävdat, och fortsätter att hävda, att det borde röra sig om 14 dagar - inte 28 dagar. Vi välkomnade Folkpartiets begäran om ett utskottsinitiativ. Vi tyckte att det var mycket bra. Utskottet borde begära av regeringen ett förslag om en återgång till 14 dagar. Utskottsmajoriteten förtjänar kritik för sitt oresonliga fasthållande vid ett olyckligt beslut, som riksdagen tidigare har fattat. Argumenten mot förlängning som gavs då är lika relevanta i dag. De argumenten har inte på något sätt förlorat i kraft. Vi ser fortfarande hur den förlängda sjuklöneperioden gör att anställningar försvåras, att arbetsgivare är mindre benägna att anställa. Tröskeln är för hög. Vi ser att det drabbar svaga grupper på arbetsmarknaden eller sådana som inte har kommit in på den. Sedan var det den översyn som har utlovats. Jag är förvånad över att Anders Sundström stod den 30 januari i kammaren och utlovade att ett utredningsuppdrag skulle överlämnas inom kort. Där skulle effekterna för småföretagen följas upp och även försäkringens utformning. Så står vi här den 13 mars och får höra av Ronny Olander att ett utredningsuppdrag till Riksförsäkringsverket bereds angående denna fråga. "Inom kort" är tydligen mer än ett par månaders tid. Det är konstigt att uppdraget inte har givits. Varför har det inte det, Ronny Olander? Nu är det inte Anders Sundström som är ansvarig. Men han förmedlade löftet i interpellationssvaret från socialförsäkringsministern. Socialdemokratiska gruppen i utskottet bör väl ha många kontakter med just den ministern och kanske kan förklara varför det har gått så långsamt. Detta brådskar ju. Vi försöker att hålla frågan levande. Jag uppfattade att Ronny Olander inte tycker om det. Men vi vet att det ligger sanning i det gamla ordspråket att droppen urholkar stenen. Vi kommer att fortsätta att driva frågan. Jag är övertygad om att det är inte bara fråga om oss kristdemokrater utan att flera andra partier kommer att göra detta. Fru talman! Sedan har vi den andra delen av betänkandet som behandlar försöksverksamheten med den finansiella samordningen. Vår kritik gäller på samma sätt det som propositionen inte behandlar, det den inte tar upp, det den inte ägnar tanke och omsorg. Propositionen behandlar en liten formell fråga om att ändra en siffra från fem till tio. Det vore inte mycket att stå här och bråka om. Nej! Men det vi är kritiska till är det som inte tas upp i propositionen. Den stora och viktiga frågan är hur vi bör driva arbetet framåt med samordning och samverkan. Varför är då behovet skriande stort på området? En orsak är kriteriepropositionen. Vi kristdemokrater ställde oss rent principiellt bakom förändrade kriterier för rätten till ersättning. Men vi hade tre hemställanspunkter i vår motion som inte blev tillräckligt tillgodosedda. Vi hade reservationer till betänkandet. Ronny Olander sade att utskottet är överens i fråga om gråzonen. Vi är rätt så överens när det gäller orden - att prata om detta. Men när det gäller att kräva handling och att föra frågan framåt, är vi inte överens. Vi var tvungna att reservera oss i utskottet. Kraven blev inte tillgodosedda. De gällde samordning, samverkan. De gällde kompetensförstärkning på försäkringskassorna, och de gällde uppföljningen. En orsak har vi alltså i att det var inte tillräckligt bra behandling från utskottets sida när det gäller kriteriepropositionen. Därför är detta fortfarande så viktigt. En annan orsak är budgetpropositionen, dvs. Vi har senare i utskottet kunnat ta del av regleringsbrevet. Där har vi sett att regeringen trots minskade resurser ställer högre krav. Fler skall rehabiliteras och gå tillbaka till arbete, fast med hjälp av mindre resurser. Regeringen står alltså inte med fötterna på jorden. Regeringen är blåögd i denna fråga. Alltså är behovet skriande stort när det gäller samordning och att utnyttja de små resurser som finns på allra bästa sätt. Det är nu läge att gå vidare. Det är därför vi har avgivit det särskilda yttrandet och inte är helt nöjda med den skrivning som utskottsmajoriteten står bakom. Den hade inte ens varit så bra som den är om inte vi hade härjat som vi har gjort i utskottet. Det finns ingenting till grund i propositionen för det anförande som Ronny Olander har hållit här tidigare. I utskottsbehandlingen har oppositionen utgjort en blåslampa, och det har drivit behandlingen några steg framåt. Det är bra. Men hela riksdagen skulle behöva utgöra en blåslampa mot regeringen för att föra samverkansfrågorna framåt. Utskottet förväntar sig riktlinjer. Vi som står bakom det särskilda yttrandet förväntar oss verkliga överväganden och principförslag om hur vi skall jobba vidare.
Fru talman! Jag har inget emot att Rose-Marie Frebran vill uppträda som blåslampa. Jag vill bara erinra Rose-Marie Frebran om att jag inte känner igen de resonemang som framfördes från talarstolen. Jag uppfattar att alla är lika behjärtade och besjälade av att vi på alla sätt försöker få alla aktörer att verka för en bra rehabiliteringsverksamhet. Detta gäller också den finansiella samordningen och samverkan av FINSAM-projektet och SOCSAM-projektet. Det är klart, Rose-Marie Frebran, att man i oppositionsställning gärna vill säga: Det är vi som har drivit fram detta. Det är tack vare att vi är blåslampa som det här blir av. Jag bara konstaterar att man använder det uttrycket. Likadant är det när Rose-Marie Frebran pratar om att hålla frågan om den förlängda arbetsgivarperioden levande. Det har inte heller vi något emot. Men i många andra sammanhang pratar vi om fasta spelregler. Man skall veta vad som gäller på arbetsmarknaden. Man skall ha långsiktiga resonemang. Om vi från den 23 oktober fram till i dag, sedan det har trätt i kraft vid årsskiftet, hela tiden skall skifta runt mellan olika regler, hur skall arbetsgivarna då kunna planera sin verksamhet? Det gäller dels produktionen, dels rehabiliterings och arbetsmiljöverksamheten, som är så otroligt viktig.
Fru talman! Jag gläder mig över omsorgen om arbetsgivarna, att det inte vore bra för dem att få en förändring nu. För hur skall de då kunna veta vad som gäller? De förstår tydligen inte sitt eget bästa. De skulle ju gärna vilja ha en förändring. Fasta spelregler skall vara bra. Vi skall inte ha fasta spelregler som är dåliga. Vi skall se till att regelverket blir bra. Sedan skall vi hålla fast vid det. Här kommer vi att jobba vidare för att få en förbättring till stånd. Jag hoppas att den här översynen skall innebära någon förbättring när den väl kommer till stånd. Jag undrar fortfarande varför den inte har kommit har till stånd och varför uppdraget ännu inte har givits. När det gäller frågan om samverkan och samordning, gråzonsproblematiken, tycker jag att det är jättebra med all den goda vilja som Ronny Olander ger uttryck för här i debatten. Den fanns inte i handling när vi behandlade kriteriepropositionen. Det gjorde den tyvärr inte. Jag säger, och jag har i mitt anförande också givit det erkännandet, att vi i utskottet även har sett majoriteten ta några steg framåt. Till dels har den i alla fall varit med i detta blåslampegäng. Det är bra, men det behövs mer. Vi är inte riktigt nöjda.
Fru talman! Vi är helt överens om att vi skall ha trygga socialförsäkringssystem. Vi skall ha det, och det har vi haft i Sverige. Det skall vara bra, rejäla trygghetssystem. Där finns det absolut ingen annan mening att över huvud taget fundera över. Låt oss också ta möjligheten att nogsamt följa FINSAM-försöken och ta del av utvärderingen. Låt oss följa SOCSAM-försöken och ha en positiv inställning. Låt oss också vara medvetna om de beskrivningar som vi har fått från Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket. Det är ändå dem vi måste ha förtroende för, det tycker i alla fall jag. De säger att det tar tid. I andra sammanhang är vi i vårt utskott mycket noga med att prata om att vi måste ha konsekvensanalyser. Låt oss ha ett rejält, bra underlag när vi sedan, förhoppningsvis om inte alltför många år, kan permanenta en bra verksamhet som står på en bra, stabil grund. Sedan till detta med de människor som skulle kunna riskera att hamna i en gråzon. Inte någonstans i vårt betänkande eller i propositionen finns det över huvud taget en tanke på att människor skall hamna i en gråzon. Tvärtom har både regeringen i sitt propositionsskrivande och vi i vårt utskottsskrivande givit i uppdrag åt myndigheter att nogsamt följa detta, just för att inte människor skall hamna i någon typ av gråzon. Låt oss tillsammans vara möjligheternas ambassadörer och inte svårigheternas konsulter. Jag menade faktiskt mycket väl med de sista meningarna. Låt oss, i stället för att söka svårigheterna, med ett öppet sinnelag tillsammans söka de positiva möjligheterna, och på det viset också värna om våra socialtrygghetsförsäkringssystem och om den generella välfärden.
Fru talman! Nej, jag hoppas verkligen, Ronny Olander, att ingen uttrycker någonting i några propositioner eller betänkanden som visar på att man skulle önska att människor hamnar mellan stolarna. Jag tror ingen om något så illa, det gör jag faktiskt inte. Men det som krävs är ju något mer. Det är att ta itu med den problematik som gör att människor hamnar där. Med en renodling av trygghetssystemen, något som i princip är positivt, krävs ju att man gör samordningar, så att man fångar upp dem som faktiskt ramlar mellan stolarna. Det är det som inte är löst. Det hjälper inte hur god vilja Ronny Olander än visar här i kammaren. Det löser inte problemet. Det fångar inte upp de människor som ramlar mellan stolarna, och de som redan har gjort det och som finns i det läget redan i dag. När det gäller den samordningsverksamhet som pågår på försöksnivå, hoppas jag att jag inte hörde rätt. Jag tyckte jag hörde att det skulle kunna ta år innan vi kommer vidare. När det gäller FINSAM säger ju både Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket att det är dags att överväga fortsättningen av samarbetet, och att alltså inte bara låta det rulla på. Man har redan sett tillräckligt mycket. Vi har fått en slutrapport. Nu behöver vi komma in i ett övervägandestadium.

Herr talman! Det är en märklig proposition som regeringen nu har presenterat. Den skall vara den stora uppföljningen av 1988 års trafikpolitiska beslut, och vi skall nu behandla en ny tioårsperiod, investeringsinriktningen ända fram till år 2007. Detta sker, herr talman, utan att man inväntar det betänkande från Kommunikationskommittén som presenterades så sent som häromdagen. Detta är att sätta kärran framför hästen. Vad är det man vill åstadkomma med dagens beslut? Vill man åstadkomma något över huvud taget? Det är betecknande att den ansvariga ministern inte är med när vi i dag diskuterar detta i kammaren. Ja, inte är det den långsiktiga inriktningen som vi skall ta beslut om i dag. Redan nu aviseras att man avser att återkomma i början av nästa år med ännu en proposition, om en ny trafikpolitik. Den långsiktiga inriktning som man talar om i propositionen är alltså i själva verket bara kortsiktiga funderingar, som lika gärna hade kunnat behandlas i den ordinarie budgetpropositionen. Det är inte utan att jag känner förståelse för det avslagsyrkande som förs fram i reservation nr 1. Vi har ändå valt att behandla förslagen i propositionen på vanligt sätt och nöjer oss med att framföra vår kritik i ett särskilt yttrande. Med den uppläggning som regeringen har valt blir redan de inledande förslagen om politikens inriktning felaktiga och otydliga. Det finns på många ställen hänvisningar till Kommunikationskommitténs första delbetänkade, men samtidigt konstaterar man att man inte vill föregripa de långsiktiga planer som kan bli följden av slutbetänkandet. Dessa skall återfinnas i nästa års långsiktiga proposition. Man kan undra om de olika avsnitten egentligen haft samma författare. Kommunikationskommitténs första delbetänkade blev ju mycket hårt kritiserat. Viktiga områden inom politiken saknades helt, och sjöfarten var över huvud taget inte nämnd. Vissa av de slutsatser som man kommit fram till påminner mest om salig dumboms betraktelser. En sådan var att vägar bör byggas där det är billigt och inte där de behövs. Moderata samlingspartiet anser inte att den här propositionen, som till stor del bygger på detta första delbetänkande, kan ligga till grund för den långsiktiga investeringsplaneringen. Våra avgörande invändningar för vi fram i reservation nr 2, som jag härmed yrkar bifall till. Vi betonar särskilt vikten av att näringslivets transportbehov blir tillgodosett i första hand. Vi anser också att det är viktigt att man i framtiden finner andra finansieringsformer, framför allt på vägsidan. Den samhällsekonomiska kostnadsmodell som utredningen har föreslagit tenderar att leda investeringsbesluten i helt fel riktning. Ett exempel på denna snedvridning är att sjöfarten, som inte kräver medel från statskassan, kommer helt bort i planeringsprocessen. Samtidigt skapar andra faktorer, t.ex. transportstödet, en konstlad efterfrågan på landtransporter och därmed ett överdrivet investeringsbehov. Detta borde Kommunikationskommittén ha behandlat i sitt betänkande. Men så vitt jag har kunnat finna har man helt bortsett från dessa problem. Det förefaller inte heller som om regeringen avser att leva upp till den tidigare ambitionen att varje transportslag skall bära sina egna kostnader och därigenom skapa konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen. Tvärtom innehåller slutbetänkandet mängder av nya förslag till snedvridande regleringar och skatter. Sjöfartens konkurrenssituation behandlas heller inte i avgiftsförslagen. En stor del av den kustnära sjöfarten slogs ut när stuverimonopolet började tilllämpas, och det nya avgiftssystem som Sjöfartsverket nu arbetar med kommer, så vitt man i dag kan bedöma, att leda till ytterligare förlorad konkurrenskraft för den kvarvarande kustsjöfarten och därmed ytterligare krav på dyra investeringar på land. Detta förhållande har kommittén inte heller beaktat, och tyvärr kan man konstatera att det övergripande arbete som kommittén borde ha gjort och som borde ha legat som grund för denna proposition har inte blivit gjort. Inte ens slutbetänkandet kan ligga som grund för en långsiktig politik. Det är beklagligt, men dessvärre sant. Det är också vår uppfattning, herr talman, att trafikplanering är en statlig angelägenhet och att landets intressen bäst tillgodoses om den också förblir en statlig angelägenhet. Ansvaret för planeringen bör därför även i fortsättningen ligga på den regionala statliga myndigheten, dvs. länsstyrelsen, och inte överföras till nya lokala myndigheter som regeringen föreslår. Vi ser inget behov av att införa denna nya beslutsnivå. Vi anser också att den nuvarande planeringsprocessen är alltför komplicerad och att de rambeslut som riksdagen fattar kan binda planeringen för alldeles för långa perioder. Mycket hinner hända under en tioårsperiod, och medel kan behöva omfördelas inom budgeten på ett smidigare sätt än vad som nu är möjligt. Dessa synpunkter har vi fört fram i reservationerna 7 och 11, som jag dock inte kommer att yrka bifall till. Den planeringsram som nu föreslås är mindre än den som ännu är gällande. Trots detta har regeringen föreslagit ytterligare ett par spektakulära projekt som på något sätt skall kunna pressas in planeringen. Det ena är Citytunneln i Malmö och det andra är Botniabanan. Vi kan också göra önskelistor. Men att i en krympande ram rymma flera stora projekt låter sig inte göras om inte andra tidigare planerade projekt tas bort. Annars återstår bara att fiffla med siffrorna, och så gör man nu. Det finns alltför många oklarheter när det gäller beslutet om att bygga Citytunneln. Någon vanlig budgetberedning har uppenbarligen inte förekommit. I stället har regeringen valt att mycket demonstrativt köra över Banverkets ledningsgrupp. Som en följd av detta har generaldirektören Monica Andersson lämnat sin tjänst, och dessutom har vd:n på det svenska brobolaget uttryckt sina tvivel på bolagets möjligheter att infria det åtagande som man har fått sig förelagt. Osäkerheten i den ekonomiska kalkylen blir än mer påtaglig när kostnaden för själva bron i denna vecka har räknats upp med 1 miljard kronor och hela den budgetreserv som från början fanns nu är förbrukad. Det rimliga hade naturligtvis varit att tunneln hanterats som ett helt vanligt investeringsprojekt och införlivats i Banverkets ordinarie investeringsplanering. Den typ av kreativ bokföring som nu praktiseras i många sammanhang, när olika statliga och kommunala myndigheter skall låna pengarna i stället för Riksgäldskontoret, minskar ju på inget sätt den offentliga skuldsättningen - den blir bara osynligare och oklarare. Metoden är fjärran från de många allvarsord om ordning och reda i statens finanser som en tidigare finansministerns många gånger med skärpa framhållit i denna kammare. Bl.a. förutsätts nu att SJ skall bidra med investeringsmedel till tunneln. Men SJ har ju inga pengar. Verket har ju all möda i världen att klara sina egna finanser. Hur skall man då kunna bidra med pengar till tunneln? Eftersom Citytunneln troligen ändå är en värdefull investering har vi nöjt oss med att framföra denna kritik i ett särskilt yttrande. Samma lättsinniga hantering präglar förslaget om Botniabanan. Där har - om man nu skall tro på pressuppgifterna - den tillsatta förhandlingsgruppen kommit till slutsatsen att banan är ett statligt ansvarstagande. Därmed är man tillbaka på ruta ett. Det måste ankomma på Banverket att göra den framtida avvägningen. Den tidigare utredning som gjorts visade inte på någon lönsamhet för projektet, och några förändrade fakta har därefter inte redovisats. Att då, som nu föreslås, göra en delplanering på sträckan Sundsvall-Nyland för en och en halv miljarder innebär naturligtvis att något annat bättre prioriterat projekt trängs ur ramen. Investeringen är bortkastad om man sedan ändå finner att man inte har råd att fortsätta bygget. Även här tycker vi det är viktigt att den normala planeringsprocessen används och att inte stora investeringar görs på en höft för att tillfredsställa olika särintressen. Vi för fram detta i reservation nr 18, men jag avstår även här från att yrka bifall till den. Slutligen, herr talman, har vi frågan om E 6 norr om Uddevalla. På grund av oändliga planeringsprocesser som aldrig har kunnat slutföras har denna väg förblivit vad kommunikationsministern så kärleksfullt betecknar som en asfalterad kostig. Vägen uppfyller inte rimlig standard för en Europaväg, och den ingår dessutom i den av Europeiska unionen prioriterade nordiska triangeln. Just denna sträcka är ett utmärkt exempel på att Kommunikationskommitténs samhällsekonomiska kalkyler inte går att tillämpa i praktiken. Eftersom topografin är besvärlig blir vägen dyr, och den uppnår därför inte de lönsamhetsmål som en motsvarande väg på slättlandet. Men behovet blir ju faktiskt inte mindre för det, och det är vår uppfattning att riksdagen här skall följa den rekommendation som Vägverket har gjort och fullfölja motorvägsstandarden - särskilt som fördyringen jämfört med en 13 metersväg, just på grund av topografin, inte blir särskilt hög. Detta understryker vi i vår reservation nr Herr talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2.

Herr talman! Jag kan förstå att det kan vara svårt i dagsläget att hålla isär de olika trafikpolitiska besluten. Det som vi i dag skall diskutera gäller det förra förslaget som Kommunikationsberedningen lade fram, dvs. infrastrukturen och hur vi skall använda pengarna inom de kommande tio åren. De frågor vi i dagarna kan följa i debatten och i tidningar handlar om trafikpolitiken. Jag kan hålla med om att det är svårt att hålla isär frågorna. Jag kan också hålla med om att besluten kommer i fel ordning. Vi borde naturligtvis ha fattat besluten om trafikpolitiken först och sedan om hur vi lägger ut anslagen för infrastrukturen. Men vi måste ha tid att planera för att kunna få ut maximalt av de pengar vi kan lägga i anslagen. Det är därför vi måste ge verk och myndigheter en chans att planera på ett vettigt sätt. Det är därför viktigt att vi diskuterar infrastrukturen och att vi redan nu fastställer hur vi skall använda de 190 miljarderna som vi har till förfogande. Jag tycker att vi får mycket infrastruktur för pengarna. De kommer hela landet till del. Detta har varit ett riktmärke för oss centerpartister när vi fick möjlighet att diskutera infrastrukturpropositionen. Vårt land är avlångt. Vårt uppdrag som politiker är att möjliggöra för människor och näringsliv att konkurrera på lika villkor. Det tycker jag är politikens huvuduppgift. Vi kan se vid fördelningen av de 190 miljarderna att det är fråga om en kraftig förskjutning utifrån den tioårsplan som vi nu jobbar efter. Det är fråga om 36 Det är enligt Centerpartiets uppfattning en riktig fördelning. Att tyngdpunkten skall skjutas över till järnvägsinvesteringar har varit ett viktigt motto för oss. Ett annat krav från oss är att vi måste bli bättre på att underhålla befintligt vägnät. Därför tycker vi att det är bra att man satsar så rejält på just drift och underhåll, noga räknat 56 miljarder kronor. Det gäller att skapa konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen. Denna proposition innebär ett steg i rätt riktning. Vi vet i dag att det är svårt för järnvägstrafiken att konkurrera med vägtrafiken. Banavgifterna är dyrare. Det är inte heller möjligt att få så mycket på lasterna som man vill. Därför är det bra att vi nu ger möjlighet att höja axeltrycket på vagnarna och tillåter 25 tons axeltryck. Det är inte tillräckligt. Jag tycker också att man skall fundera mera på banavgifterna. Det skriver vi i vår reservation nr 3, som jag också yrkar bifall till. Jag vet att Kommunikationsutredningen funderar på detta. Man tycker att banavgifterna är för höga med tanke på att järnvägen skall kunna konkurrera vad gäller godstrafiken. Jag tycker att man skall fortsätta att fundera just på det. Vi har haft en lång diskussion om vad som skall ligga till grund för hur man lägger ut de olika investeringarna. Vi har läst mycket om nyvärdeskalkylerna - om de samhällsekonomiska kalkylerna. Därför tycker jag att det är oerhört bra att man nu i denna proposition och i detta betänkande tydligt klargör att det inte bara skall vara de samhällsekonomiska kalkylerna som skall ligga till grund för hur investeringarna läggs ut. Också andra kriterier måste vägas in, t.ex. tillgänglighet, miljöfrågorna och inte minst trafiksäkerheten. Jag var i Jämtland för bara någon vecka sedan. Där hade de tittat närmare på detta. Skulle man följa de samhällsekonomiska kalkylerna skulle de inte få ett enda nytt anslag, för i Jämtland kan de inte hålla sig inom de kalkylerna. Detta gäller stora delar av inte minst Norrland. Därför är det oerhört viktigt att man klart säger ifrån att detta är ett kriterium. De andra måste också vägas in. Vi anger inga väg eller järnvägssträckor i detta betänkande, med vissa undantag. Det är oerhört viktigt att veta. Det är i den planeringsprocess som är att vänta som man skall bedöma vilka sträckor som är mest angelägna. Det är också viktigt att Vägverket och Banverket tar på sig det ansvaret. Det nämns inga sträckor i betänkandet, men Vägverket får inte tro att man därmed har fått tydliga signaler om att det inte skall satsas just på speciella sträckor. Det är den diskussionen som nu förs vad gäller Götalandsbanan och Europakorridoren. Det finns många funderingar på långsiktiga, kommande investeringar. Jag tycker att det är oerhört viktigt att Banverket och Vägverket tar på sig ansvaret och fortsätter att planera utifrån dessa sträckor. Ett annat bra förslag i detta betänkande är att man tydligt uttrycker att näringslivet skall vara med när man gör de samlade bedömningarna av hur man skall använda de anslag som finns för reparationer och underhåll. Vi vet att näringslivet hade en viktig uppgift i bärighetsprogrammet. Det har fungerat väldigt bra när näringslivet har varit med. Jag tycker att vi skall fortsätta med det sättet att arbeta. Det står klart skrivet i detta betänkande. Det tycker jag också är ett bra steg. Man visar tydligt i betänkandet att Botniabanan skall byggas. Det tycker jag, i motsats till vad Moderaterna anser, är bra. Jag tycker att det är bra att man klart uttrycker att Botniabanan skall byggas och ger anslag för den första sträckan mellan Nyland och Sundsvall. Sedan får vi ser hur vi klarar av finansieringen. Utredningsmannen som arbetar nu skall undersöka hur mycket externa medel det går att få ihop. Det är självfallet inte avgörande för om Botniabanan skall byggas. Det gäller att få ihop maximala anslag, men det är sedan statens ansvar att visa på finansieringen. Jag förväntar mig att det kommer att uttryckas i vårpropositionen. Till skillnad från både Öresundsbron och Dennispaketets motorvägar är Botniabanan både samhällsekonomiskt och miljömässigt motiverad. Centerpartiet är klart motståndare till Österleden och Västerleden. I propositionen, som skrevs redan i december, krävs det av Dennispartierna - de partier i Stockholm som har kommit överens om Dennispaketet - att de kan visa en samhällsekonomiskt hållbar lösning. Ett tydligt krav ställs ifrån regeringen. Det kravet måste man ställa eftersom staten har gått in med så kraftiga garantier. Vi vet vad som har hänt efter propositionen. Dennispaketet håller på att rämna, och man måste nu försöka sy ihop de delar som är kvar. Vi från Centerpartiet tycker att det är oerhört bra att man uttrycker att Centralbrons biltrafik måste ned i en tunnel och att man på så sätt får plats med det tredje järnvägsspåret, som är fullständigt nödvändigt. På det sättet räddar man också Riddarholmens miljö. Det är oerhört bra. Det är viktigt att man jobbar intensivt med att få fram en hållbar ekonomisk lösning för de investeringar som redan är gjorda. Den frågan måste lösas regionalt. Anslag till det tredje spåret måste tas av det regionala anslaget för järnvägsinvesteringar. När jag lyssnade på Tom Heymans uppfattningar om Citytunneln var jag beredd att hålla med om den kritik som riktades mot projektet. Det är ingen hemlighet var Centerpartiet står i den frågan. Vi får höra siffror som innebär att hela Öresundsbroprojektet blir dyrare, och det är oerhört allvarligt. Man har redan nu använt hela den reserv som finns i projektet. Jag måste fråga Tom Heyman om Moderaterna är för eller emot Citytunneln. Det finns ingen markering i betänkandet som tyder på annat än att Moderaterna vill ha Citytunneln. Vi från Centerpartiet har tydligt markerat att vi inte kan stå bakom projektet. De 1,8 miljarder som kommer via statsbudgeten tycker vi skall användas på ett bättre sätt. Vi skall förbättra kollektivtrafikanläggningarna, och det yttre godsspåret skall byggas. Det har vi täckt i reservation nr 14, som jag yrkar bifall till.
Herr talman! Det finns mycket man vill ha i världen, men man har inte alltid råd att köpa allt det man gärna vill ha. När vi har diskuterat Citytunneln har vi sagt att det säkert är ett bra projekt. Det är kanske någonting som vi vill ha, men vi vet inte i dag hur vi skall kunna finansiera det. I mitt huvudanförande har jag uttryckt kritik mot systemet med särskilda förhandlingsmän som skall försöka trolla fram medel där de normalt inte finns. Förr eller senare hinner verkligheten i fatt projekten. Vi har nu sett det i form av Dennispaketets sammanbrott. Vi har tidigare kunnat se det i den s.k. Göken i Göteborgsområdet, som också föll samman. Vi har sett Botniabanans undermåliga redovisning, där man bara kan åstadkomma 600 miljoner kronor till stationshus enligt förhandlingsmannen. Vi ser det i fråga om Citytunneln. Det har blivit ett mode på något sätt att man tror att det skapas mer pengar i systemet genom särskilda förhandlingsmän, men så är det naturligtvis inte. Man bara lyfter bort besluten från den ordinarie budgetprocessen och riksdagens behandling. Det tycker vi är olyckligt. Man skall faktiskt kunna rätta munnen efter matsäcken. Det är ett gammalt bra ordspråk som jag tror att vi alla har nytta av.
Herr talman! Det var ett mycket tydligt klarläggande, tycker jag, från Moderaternas sida om att man är emot Citytunneln. I de reservationer som finns från Moderaterna, framgår det inte så tydligt. Jag tycker att vi skall hålla isär uppläggningarna i de här olika frågorna. Det är klart utsagt att Botniabanan skall byggas fram till Umeå och att staten skall ha ett huvudansvar när det gäller finansieringen av Botniabanan. Det som prövas nu, som ett första delsteg, är hur mycket extern finansiering man kan få fram för hela det här projektet. Det är därför det finns en speciell förhandlingsman som har ett väldigt tydligt och kort uppdrag. Helt klart skall staten ta ett huvudansvar för Botniabanans finansiering. Det är också väldigt bra att få veta att Moderaterna är emot Botniabanan.
Herr talman! I fråga om Citytunneln har vi ingen reservation, men vi har sagt i ett särskilt yttrande att det antagligen är ett bra projekt. Men det fanns faktiskt ett uppdrag till Banverket, som givits tidigare, att göra en specialstudie om spårkapaciteten i sydvästra Skåne för att komma fram med en bra lösning när det gäller centrala Malmö, frågan om kontinentalspåret och förbindelsen till Trelleborg. Det har vi aldrig sett någon utvärdering om. Plötsligt deklarerar statsministern vid ett besök i Malmö att här skall det byggas en citytunnel. Detta förfarande tycker vi är felaktigt. Vi tror att det hade varit bra att avvakta den här utredningen, om den fortfarande finns. I sakfrågan finns det ett problem i sydvästra Skåne när det gäller att lösa spårproblemet. Vi tror att det här kan vara en bra lösning, och därför har vi inte sagt oss vara emot. Botniabanan kan vi säkert diskutera länge. Den externa förhandlingsmannen har efter vad jag har kunnat läsa i pressen bara kommit fram till att man regionalt möjligen kan åta sig att finansiera litet stationshus för en kostnad på 600 miljoner kronor, och ingenting mer. Banan i övrigt bygger ju till stor del på att man skall lyfta i land kvantiteter som i dag går sjövägen från Norrlandskusten. Det tycker vi inte är en bra lösning.
Herr talman! Jag vill bara invända mot en sak. Tom Heyman säger att det helt plötsligt uppstått ett problem att lösa vad gäller Citytunneln. Det har varit en oerhört lång ordväxling mellan rikspolitiker och kommunpolitiker just i fråga om vem som måste ha huvudansvaret för att lösa problemet med de anslutningsinvesteringar som Öresundsbron kräver. Därför kan jag inte tycka att Tom Heyman tolkar det rätt när han påstår att staten helt plötsligt tar en del av ansvaret. Det är helt rätt att kommunikationsministern och statsministern var nere i Malmö och skrev under det avtal där staten förband sig att svara för ungefär 1,8 miljarder kronor av den stora investeringen. Centerpartiet har varit emot detta hela tiden. Jag tycker att det är viktigt att nu också Moderaterna tar ansvar för det här. Vill man eller vill man inte se den här investeringen? När det gäller Botniabanan är det klart utsagt att staten skall ta ett huvudansvar för investeringen. Botniabanan skall byggas nu, och staten har huvudansvaret. Jag förväntar mig en lösning på hela det här projektet i den kommande vårpropositionen.

Herr talman! Folkpartiet liberalerna vill skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Det är nödvändigt med väl utbyggda kommunikationer för näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet. Resor till och från arbete, serviceställen och fritidsaktiviteter är viktiga för ett fungerande vardagsliv. Goda kommunikationer med utlandet är en förutsättning för ökade internationella kontakter. Det betänkande som vi behandlar i dag berör till stora delar investeringsramarna för infrastrukturen. Betänkandet går, med några få undantag, ej ned på detaljer och specifika projekt. Det avser inte jag heller att göra. Regeringen skall återkomma till riksdagen om ungefär ett år med en proposition som baseras på Staten har ett övergripande ansvar för kommunikationernas goda funktion. Insatser i kommunikationssystemen är i princip av två slag. Det gäller dels åtgärder för att undanröja flaskhalsproblem, dels offensiva insatser för att stimulera en önskvärd utveckling. Den grundläggande förändring som Folkpartiet för fram inom trafikpolitiken är avreglering. Priserna inom många transportgrenar är alltför höga, eftersom konkurrensen är eftersatt. Både den enskilde och miljön vinner på att det ges möjlighet till mer konkurrens inom alla transportslag. Järnvägstrafiken bör avregleras och etableringshindret för den långväga busstrafiken tas bort. Det finns goda skäl att också se trafikpolitiken som ren regionalpolitik. Fungerande och utbyggda kommunikationer kan, oavsett transportslag, i kombination med den traditionella regionalpolitiken ha stor betydelse för en bygds utveckling och överlevnad. Det är därför viktigt att glesbygden får en rimlig andel av infrastrukturanslagen. Vägarna måste i hela landet hålla en sådan standard att säkerhet garanteras och transporter kan nå fram till industrin. Underhållet är otillräckligt för att en acceptabel standard på främst det lågtrafikerade vägnätet skall kunna bibehållas. Det är vidare angeläget att korrekta värderingar av samhällsekonomiska kostnader ligger till grund för investeringsbesluten och att regeringen följer upp besluten och för riksdagen redovisar resultat av utvärderingsarbetet. Herr talman! All trafik påverkar miljön. Under många decennier har det talats om att trafiken skall bära sina samhällsekonomiska kostnader, dvs. miljökostnader, olyckskostnader och trängselkostnader. Denna grundprincip har formulerats på olika sätt i 1963 års, 1978 års och 1988 års trafikpolitiska beslut, men har i praktiken inte genomförts. Särskilt vägtrafiken har stora negativa konsekvenser för naturen. Att alltfler fordon drivs med miljövänligare drivmedel är positivt, men det räcker inte. Nya steg bör tas hela tiden, och ny teknik bör prövas, t.ex. nya katalysatorer. Det internationella trafik och miljösamarbetet måste fördjupas och utvecklas. Regeringen bör inom EU aktivt driva på och medverka till en minskning av bilanvändningens miljökonsekvenser. Banavgifter, vägavgifter och landningsavgifter som införs av miljö eller finansieringsskäl, måste avvägas utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv där också miljöpåverkan kan åsättas ett pris. Taxorna på miljövänliga transportmedel måste i högre grad anpassas så att de utgör ett fullgott alternativ till andra transportmedel. Den förändrade transportbild som datakraften ger upphov till, medför stora miljöfördelar. I allt större utsträckning kan jobben komma till människan i stället för tvärtom. Vi får dock inte glömma bort att de traditionella färdsätten kommer att finnas kvar under mycket lång tid framöver. Det är inte realistiskt att all kommunikation sker via IT. Också i framtiden har vi behov av att resa för att träffas och umgås med släkt och vänner och med affärskontakter. EU ger nya möjligheter att föbilliga och effektivisera järnvägsdriften. Administrativa reformer, enklare gränspassager och teknisk standardisering skulle ge järnvägen ny konkurrenskraft. Den tekniska utvecklingen ger möjlighet till ett europeiskt nät av höghastighetståg som kan köra 350 kilometer i timmen. Inom EU bör Sverige också vara pådrivande i frågan om en internationell avreglering av flygtrafiken. Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja säga något om ett vägprojekt i min egen hembygd. Tom Bohuslän. Det är bra att en utbyggnad av vägen nu kommer till stånd. Det är dock viktigt att utbyggnaden håller motorvägsstandard. Vägsträckan är i dag mycket olycksbelastad med många dödsfall och svårt skadade under sommar och vinter, och speciellt med utländska bilar. Om man jämför med E 6 längre söderut i Bohuslän, finner man att den delen ännu inte drabbats av några dödsolyckor. Skall vi klara nollvisionen måste vi också ge möjligheter därtill. Det är också nödvändigt att den s.k. Nordlänken färdigställs längs hela sträckan mellan Göteborg och Oslo, till norska gränsen. Det gäller alltså att Sverige också driver på Norge att färdigställa sin del av Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 4

Herr talman! Trafikfrågorna och infrastrukturen är centrala delar i vårt samhälle på många sätt. Det handlar om uppbyggnaden av vårt samhälle geografiskt och kulturellt, vanor och traditioner, regional fördelning av resurser och möjligheter att låta hela landet leva. Det handlar också om klasskillnader, skillnader mellan könen och mellan åldersgrupper i samhället. Herr talman! Jag är orolig, och min oro stillas tyvärr inte när jag läser detta betänkande. Det handlar till en del om vår miljö och hur framför allt trafiksektorn bidrar till en mycket negativ miljöpåverkan både globalt och nationellt. Av de 13 miljöhot som Naturvårdsverket identifierat i Sverige är trafiken huvudansvarig för 9. Trafiksektorn är också den enda sektorn i vårt land som ökar sitt energiuttag per capita. Men det handlar också om den tydliga brist på visioner som det här betänkandet ger uttryck för - svårigheten för utskottsmajoriteten att bryta mycket negativa trender i vårt samhälle för att skapa en infrastruktur som bättre återspeglar vad människor och företag vill ha och vad naturen tål. I reservation 1 yrkar Vänsterpartiet avslag på propositionen i dess helhet. Det kan tyckas märkligt. Men med tanke på omfånget och bredden på de här frågorna tycker vi att beredningen varit bakvänd, vilket flera har nämnt tidigare. Den proposition som vi behandlar i dag baseras till stora delar på Kommunikationskommitténs betänkande som kom i höstas. Men de övergripande målen för vår trafikpolitik presenterades i tisdags! I dag är utskottsmajoriteten uppenbarligen redo att klubba igenom en budget på sammanlagt 190 miljarder kronor utan att ha fått ta ställning till de trafikpolitiska målen. Jag trodde i min enfald att vi först skulle bestämma oss för vad infrastrukturen skall fylla för funktion i vårt samhälle innan vi fördelade pengar och bestämde oss för vad pengarna skulle användas till. Detta resulterar i absurda inkonsekvenser! Ett exempel på att frågan borde behandlats på ett annat sätt är att ett antal yrkanden har avslagits med motiveringen att man vill avvakta Kommunikationskommitténs slutbetänkande. Jag är ledsen, men jag tycker inte att det är helt logiskt att först avslå Vänsterpartiets yrkande om avslag på propositionen av anledningen att man vill invänta Kommunikationskommitténs slutbetänkande för att sedan avslå konkreta yrkanden med motiveringen att man avvaktar Kommunikationskommitténs betänkande. Men detta kanske företrädare för utskottsmajoriteten kan förklara för mig och andra som säkert är lika intresserade av att höra svaret. I dag skall vi inte prata om det betänkande som Kommunikationskommittén presenterade nu i veckan utan försöka koncentrera oss på betänkandet vi har framför oss. Men jag kan inte låta bli att säga att det känns konstigt att få ett motionsyrkande avslaget trots att Kommunikationskommittén nu presenterat en liknande dellösning. Jag avser förstås banavgifterna, som Karin Starrin pratade om tidigare. Nu har vi inte fått något gehör för åsikten att man borde avslå propositionen. Inte heller har utskottet motiverat varför vårt yrkande avslås, och det skulle jag gärna vilja att de gjorde. Den diskussion som egentligen fördes i utskottet handlade om vikten av att ge alla yrkanden en rättvis behandling, och då tycker jag inte att det är för mycket begärt med en förklaring till utskottets agerande. Det står inte i betänkandet, men det går ju bra att ta det muntligt här i kammaren. Vänsterpartiet har ändå valt att ändå arbeta konstruktivt med detta betänkande. Vi har 4 reservationer, och jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 5 och 12. Jag vill också markera att Vänsterpartiet har ett särskilt yttrande, som handlar om Citytunneln. Några pratade om det tidigare. Dessutom vill jag säga att jag känner stor sympati för reservation 15. Vi har inte ställt oss bakom den, men vi kommer att rösta för den om den kommer upp till votering i kammaren. Herr talman! Jag tror att vi står inför ett vägval. Det finns många vägar, och mer än en kan vara den rätta. Men utskottsmajoriteten har valt att fortsätta i samma fotspår, trots att vi nästan allihop är överens om att det inte är hållbart för vare sig miljön eller samhället. Utskottsmajoriteten väljer att bakbinda sig ekonomiskt för att om ett år fundera över vad vi egentligen skall ha vår infrastruktur till, hur vi skall förändra skatter relaterade till området, hur mycket vi anser att det får kosta i relation till andra samhällssektorer och inte minst hur det hela skall finansieras. Jag saknar en konkret mening i betänkandet om att bilismen måste minska. Inte utrotas, inte förbjudas utan minska. Den meningen hade visat på en beredskap att ta tag i transportsektorn på ett grundläggande och utvecklande sätt. Genom att hitta andra lösningar än t.ex. privat bilåkande och tunga transporter på våra vägar löser vi stora miljöproblem. Koldioxidutsläppen är ett sådant. De skulle kunna minska genom en minskad bilism, och vi skulle därmed få möjlighet att följa de internationella konventioner som Sverige skrivit under. Det räcker tyvärr inte med att invänta ny teknik för mer bränslesnåla fordon. Det handlar också om trafiksäkerheten och om nollvisionen, som vi vill skall uppfyllas. Det viktigaste verktyget för att minska trafikens olyckor är dels minskad hastighet, dels minskat trafikflöde. Om utskottet verkligen hade velat uppnå den uppsatta nollvisionen, hade man åtminstone tagit fram bra skrivningar kring detta, i enlighet med vad Vänsterpartiet föreslagit. Det har man inte gjort. Om vi minskar bilismen kommer vi också att slippa bygga nya vägar, eftersom att vårt nuvarande vägnät i sådana fall skulle räcka. Dessutom skulle de samhällsekonomiska besparingarna göra att de nu planerade trafiksatsningarna skulle bli olönsamma om trafikunderlaget minskade. Det skulle spara både pengar åt statskassan och miljön. Trafikinfarkter i våra större städer skulle kunna motverkas och nyttotrafik skulle få möjlighet att komma fram. Dessutom skall vi komma ihåg att det finns många människor i vårt land för vilka den enda möjligheten är att ta bilen i vissa lägen. De handikappade är ett exempel på en sådan grupp. Jag tror också att vi kan sänka våra kostnader för sjukvård relaterad till framför allt luftföroreningar, om vi minskar bilismen. Det statsfinansiella läget är fortfarande svårt, och besparingskrav ställs på framför allt den offentliga sektorn. Grundskolans ekonomi har bantats hårt de senaste åren, och många med mig fruktar att detta kan leda till ökade klassklyftor, bristande kunskaper, större sociala problem och till att den yngre generationen förlorar sin framtidstro. Precis som de övriga offentliga utgifterna granskas, tycker jag att anslagen till trafiksektorn skall kunna ifrågasättas och omprioriteras. Men det verkar snarare som om trafiksektorn har fått något slags undantagstillstånd. För nu klubbar vi igenom 190 miljarder kronor utan att ha de övergripande målen klara för oss. Och vi skall vara medvetna om att det i verkligheten är pengarna som styr. De fina orden i betänkandet kan varken användas till lagstiftning eller som grund för att fördela pengar annorlunda än enligt det beslut som fattas i dag. Jag är naturligtvis medveten om att planen skall revideras och utvärderas. Men erfarenheten säger mig att aktörer i samhället ganska fort anpassar sig till den ram som fastlagts och börjar utföra t.ex. upphandling, skriva kontrakt m.m. Det binder i praktiken oss politiker att följa just denna budget till allra största delen. Därför är det av vikt att vi fattar det beslut vi skall fatta i dag med en grundläggande genomtänkt tanke bakom det hela. Det finns många som kritiserar oss i Vänsterpartiet för att vi vill förbjuda bilismen. Riktigt så enkelt är det inte. Bilar kommer att finnas kvar - frågan är bara på vilket sätt. Skall bilar finnas kvar med samma drivmedel som i dag? Svaret på den frågan måste naturligtvis bli nej, eftersom de drivmedlen är baserade på ändliga resurser. Skall vi sätta gränser för en högsta bensinförbrukning? Ja, det är troligen en ganska logisk och bra väg att gå. De bilar som produceras i dag är naturligtvis oftast bättre än för några år sedan, men den svenska bilindustrin ligger långt efter internationellt sett. Jag har förstått att den modell av småbil som Volvo nyligen presenterat drar hela 1,1 liter bensin per mil. Det är faktiskt inte acceptabelt, när vi nu vet att de tekniska möjligheterna att minska bensinåtgången har kommit mycket längre än så. Detta kan regleras antingen genom lagstiftning och högsta tillåtna förbrukningsmängd eller genom bensinpris. Som det ser ut i dag ligger bensinpriset för lågt för att producenter och konsumenter skall motiveras att förändra sitt beteende. Vi skall vara medvetna om att det reala bensinpriset egentligen inte har förändrats på mycket lång tid. I vilken utsträckning skall bilen användas och i vilka syften? Ser man på förmånsbilarna märker man tydligt att de regler vi nyligen fattade beslut om här i kammaren inte direkt ser till miljön eller till fördelningen av tillgången till bil, dvs. en fördelning från män med hög inkomst till kvinnor med barn och sämre inkomst. Dessutom drar detta ganska mycket pengar från statskassan - en summa som är högre än den i Under rubriken Internationella frågor i betänkandet behandlas förvånansvärt få internationella frågor. Däremot står det en hel del om arbetet inom EU. Jag skall plocka fram ett yrkande som Vänsterpartiet gjort. Det handlar om att göra om artikel 29, som handlar om transeuropeiska nätverk, så att trafiksektorn åläggs ett ansvar för sin miljöbelastning. Anledningen till att vi i Vänsterpartiet ställer detta krav är att vi ser de enorma problem som skapas inom EU området, mycket på grund av att vägtransporterna jämfört med andra kommunikationer inte betalar sin kostnad. De trafikinfarkter vi har börjat se här i Sverige är ingenting jämfört med situationen i många av Just-in-time-systemet har dessutom förlagt mycket av lagerverksamheten till våra vägar, och bidrar direkt till den stora trafikmängden. Vänsterpartiet säger att det vore logiskt att transporternas kostnader också räknades in priset på varan. Ett första steg är att i konsumenternas intresse redovisa hur varan har transporterats innan den hamnat på hyllan i affären. Jag har tidigare redovisat Vänsterpartiets syn på trafiksäkerheten - nämligen att en minskad trafikvolym och lägre hastigheter är de främsta och billigaste åtgärder vi kan genomföra för att påverka trafiksäkerheten. Jag har förstått att denna åsikt också delas av Vägverkets säkerhetsansvarige. Trots att alla motioner om säkerhetskrav på trafiken i praktiken avslås i betänkandet skriver utskottet att de blivit tillgodosedda. Jag kan inte se att Vänsterpartiets resonemang om att minska trafikvolymen finns med någonstans i betänkandet. Jag vill gärna ha en muntlig kommentar till den tanken - att minska trafiken för att öka trafiksäkerheten. Vänsterpartiet har lagt fram ett separat förslag på ekonomisk fördelning i budgeten. Jag går inte igenom siffrorna i tabellen, utan dem kan ni läsa själva. Den totala summan ligger under regeringens och utskottets förslag på 172 miljarder för de kommande tio åren. Vänsterpartiet har gjort en fördelning från nybyggnation av vägar till infrastruktursatsningar på framför allt järnväg och regionala anslag. Vi i Vänsterpartiet anser att det svenska vägnätet i stort sett är färdigbyggt. Insatserna på vägområdet bör inriktas på driftsoch underhållsverksamhet samtidigt som vissa s.k. flaskhalsar byggs bort. I Vänsterpartiets budgetalternativ har också införts en ny anslagspost för biljettstöd. Posten är tänkt för att skapa ett bättre utnyttjande av den redan befintliga infrastrukturen genom sänkta biljetttaxor, så att alltfler resenärer har möjlighet att åka tåg. Detta är litet speciellt, eftersom vi vet att många i dag inte klarar av att välja tåget av ekonomiska skäl. Detta skulle kunna vara ett sätt för oss politiker att visa att vi tänker i ett samhällsekomiskt perspektiv. Tyvärr har utskottet valt att avslå yrkandet och förslaget. Men vi kommer säkert att återkomma till det. I betänkandet står det skrivet att en kursändring måste göras i infrastrukturplaneringen som bör återspeglas vid fördelningen av planeringsramarna. Det är bra att det står så - men hur ser det ut i verkligheten? Speglar verkligen de planeringsramar på 190 miljarder kronor, som kammaren snart kommer att fatta beslut om, en kursändring? Jag är mycket tveksam.

Herr talman! Jag vill först i likhet med flera andra debattörer kommentera Vänsterpartiets avslagsyrkande. Den kritik som Vänsterpartiet framför är självfallet berättigad. Det här är en omvänd process. Men om man samtidigt ser infrastrukturplaneringen i ett politiskt perspektiv - att det inte bara är ett tekniskt förfarande utan att det också har en politisk innebörd - går det att fastställa ramarna. I princip skulle Miljöpartiet ha kunnat stödja yrkandet, men det ligger något av hopplöshet och av att konfronteras med ett givet faktum - att processen kommer att gå igenom - i yrkandet. Detta gör att vi i Miljöpartiet inte väljer att stödja det, utan hellre vill vara med i processen och visa på våra förslag. Det som kännetecknar Miljöpartiets gröna trafikpolitik är inte framför allt de behov som har framförts här - att man skall tillgodose näringslivets behov av transporter och att man skall uppnå regional balans. Sådana avvägningar görs självfallet också. Men frågan gäller inte om vi skall ha transporter i glesbygd, transporter som tillgodoser industrins behov osv., utan hur de här transporterna skall se ut. Miljöpartiets de grönas trafikpolitik syftar, framför allt när det gäller investeringarna, till en systemförändring. Vi frågar oss hur de här transporterna skall gå till. Vi slår fast att kommunikationer är en del av en bra livskvalitet. Men vilket är priset för nuvarande transportsystem? Här måste vi förstås se bilismen som den största delen och som stommen i vårt transportsystem. Dock vill jag göra en liten reservation för sjöfartens betydelse för gods och oljetransporter. Oljeindustrins oljeutvinning i världen innebär en del konfliktpunkter och fruktansvärda hämningslösa situationer, framför allt i tredje världen. Inbördes konflikter har också uppstått i länder där oljan har haft en central betydelse. I Nigeria är 80 % av BNP beroende av oljeinkomster. Shell äger ungefär hälften av oljeutvinningen där. Detta innebär också en väldigt stark koppling mellan oljeföretaget och en diktatur som har mördat människorättskämpar. Detta måste vi ta del av i Sverige. Vi kan inte isolera oss och titta på vår oljekonsumtion i ett lokalt perspektiv, utan vi måste se den i ett globalt perspektiv. Vid transporter av olja sker en hel mängd utsläpp. Vi vet i dag vilket problem och vilken konfliktpunkt vattenförsörjningen och oljeutsläppen kommer att vara för mänskligheten i framtiden. Därför anser Vänsterpartiet att oljetransporterna som sådana måste minska. När det gäller användningen av olja och fossila bränslen vill jag återge en mening ur Moderaternas senaste publikation - ett dokument som en kommitté inom Moderaterna har tagit fram. I den finns ett stycke om miljön, där det i en mening står att orsakerna till att naturresurserna inte tar slut är att de köps upp och säljs på en marknad. Om tillgången på någon resurs, som olja, verkligen minskar stiger priset och efterfrågan minskar. Vad innebär detta? Det största problemet är inte att oljan eller uranet kan ta slut. Jag är inte heller särskild orolig för det. Det största problemet är i stället vad som händer med oljan och uranet när det finns i omlopp i atmosfären. Vad händer med förbränningen? Vi delar också slutsatsen i den mening av Moderaterna som jag läste upp. Man måste höja priset för att minska efterfrågan, och det kan man göra via ekonomiska styrmedel. En rimlig slutsats av detta är att Moderaterna borde vara de som är mest pådrivande när det gäller ekonomiska styrmedel för att förändra trafiken, men så är det inte. Moderaterna har också ofta hävdat sin förkärlek för teknikutveckling och framtidstro. Då skulle jag vilja fråga varför man sätter sig så mycket på tvären just när det gäller systemförändringar inom transportsektorn. Vi har lyckats se en viss förändring hos socialdemokratin och Centern under de senaste åren. Men jag finner inte Moderaterna trovärdiga när det gäller miljödebatten och trafikpolitiken. Folkpartiet talade nyligen om sina miljöförslag och betonade miljön. Jag skulle vilja veta var era systemförändrande förslag är. Det räcker inte att tala om enskilda punktinsatser. Men det har skett en förändring, och den största trafikpolitiska omvälvningen är väl att en stor del av besluten flyttats från politikernivå till myndighetsnivå. Den förändringen borde rimligtvis ha lett till ett större spelutrymme för en politisk styrning. Det syns också i propositionen att man har visat en större trafikpolitisk ambition, det är alltså inte så mycket teknikaliter. Men den grundläggande frågan om systemförändring blir obesvarad såväl i regeringens proposition som i utskottets betänkande. Här måste jag uttrycka min besvikelse över Centerpartiets agerande. Här har Centern hakat på med en grön fernissa på trafikpolitiken. Nu hade vi det spelutrymme jag pratade om och kunde ha tagit en politisk tät i trafikpolitiken. Jag tycker att det är ytterst beklagligt att man helt enkelt putsar till en gammal trafikpolitik. Därigenom cementerar man ytterligare en gammal trafikpolitik och tar inte chansen att lägga fram nya förslag. Man ägnar sig åt att legitimera ett gammalt tankesätt. Dennispaketet är ett utmärkt exempel på det. Visst var Centern emot Österleden och Västerleden, men låt mig påpeka att socialdemokraterna i landstinget ställt upp Västerleden som ultimatum för en fortsatt förhandling. Södertörnsleden är en av de yttre tvärlederna som byggs. Där kommer de största ingreppen att ske i skogsområden. Det har också visat sig att sträckningen Bergslagsplan-Hjulsta är helt överdimensionerad. Ni har inte heller behandlat den påfrestning på naturen som det innebär att bygga Det skulle ha varit möjligt att diskutera någon form av tvärförbindelse i samband med Södra länken. Men ni har inte på något sätt ifrågasatt den fullständiga överdimensioneringen med en sexfilig motorled på Södra länken. Här har ni alltså tagit politiska poäng, men var är förändringen? Jag tycker att det är bedrägligt att kammaren nu fattar beslut med ett gammalt trafikpolitiskt koncept som grund. Detta borde rimligen vara en analys som även Dennispartierna kan ställa upp på. Man kan inte fatta beslut med gamla koncept som grund. I så fall får man gå tillbaka och göra om det. Eller är det så att det inte finns trafikpolitiska visioner? Är det så att man bara ändrar vissa delar som gäller teknikaliter och inte ser helheten? Miljöpartiet har en ram som långt överskrider såväl regeringens som Vänsterpartiets och de övriga partiernas förslag. Varför vill då Miljöpartiet satsa så oerhört mycket pengar? Vi ligger ungefär 50 miljarder över budget. Det är för att vi ser att trafiken i dag har ett pris. Arne Jernelövs utredning om miljöskulden visar att vi ligger 200 miljarder back bara i saneringskostnader för det vi har förstört hittills. Om vi inte genomför en kraftfull investering, om vi inte tar på allvar att trafiken är det absolut värsta miljöhotet mot hälsan i utomhusluften kommer vi att få betala det här priset förr eller senare. Det gäller också när man minskar bilismen. Då måste man ha ett alternativ. Det vill jag säga till Vänstern. Räcker de pengar som ni fördelar till ett trovärdig alternativ? Jag tror inte det. Det krävs stora pengar, men vi måste ta ansvar för att finansiera andra alternativ för att det skall finnas goda transporter. Helhetssynen på trafikpolitiken är en grundläggande del i Miljöpartiets politik. Därför har vi också föreslagit en förändrad planeringsprocess där en stor del av anslaget skjuts över till regional självplanering. Vi tror på flexibla lösningar. Vi tror på att lösningarna för trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet kan vara olika inom olika regioner. Låt dessa regioner själva bestämma vad de skall göra av sina pengar! Jag vill särskilt betona att i den debatt som förs om trafiksäkerhet finns det olika lösningar. Vi skall inte låsa oss vid den lösning som t.ex. Vägverket bestämt sig för. Vi skall kunna låta regionerna själva bestämma vad de vill ha för lösningar. Detta är en process, och vi räknar med att man skall kunna påbörja detta inom en tioårsperiod. När det gäller den nya process som regeringen föreslår med regionberedningsgrupper beklagar vi att utskottet så markant har stängt dörren för att ta in annan kompetens än bara trafikverken. Boverket har haft en pådrivande roll när det gäller utvecklingen av nya transportsystem och även när det gäller samhällsplaneringen i ett sådant perspektiv. Det handlar inte om att bygga en väg och ett hus, utan huset och vägen har rimligen med varandra att göra, om man uttrycker det litet enkelt. Självklart skulle även Naturvårdsverket vara en mycket värdefull kompetens och en tung instans att ha i en regional planeringsprocess. Och varför inte Glesbygdsverket? Är det något parti här i kammaren som säger att de inte bryr sig om infrastrukturen i glesbygden? Jag har inte hört det. Varför inte då låta Glesbygdsverket, med den specifika kompetens som det verket har, vara med i planeringsprocessen? Vi är också mycket besvikna över att betänkandet inte närmare behandlar våra motionsyrkanden när det gäller miljökonsekvensbeskrivningar och infrastruktur och demokrati. Det är knappast någon av politikerna i trafikutskottet som undgått att upptäcka att vi har haft flera olika konflikter där myndigheterna har haft ansvaret och där regeringen, som inte behöver motivera sina beslut, haft det sista ordet. Samtidigt som vi skapat ett större politiskt spelutrymme för generella riktlinjer har vi också avsagt oss ansvaret. Det betyder att vi som politiker inte kan ansvara fullt ut gentemot våra väljare. Därför bör vi ha en mycket strikt, mycket bra och mycket tydlig lagstiftning som gör att miljökonsekvensbeskrivningar, som är det viktigaste redskapet när det gäller infrastrukturprojekt, får en opartisk och oförvitlig roll. I betänkandet hänvisas till arbetet med miljöbalken. Men jag är ändå besviken över att trafikutskottet inte kunde ta den här diskussionen. Vi har ju så ofta under de här åren som jag har suttit i utskottet konfronterats med problemen att människor känner en vanmakt inför infrastrukturprojekt. Vi hade haft en annan situation om vi hade haft en mer täckande lagstiftning som hade mindre kontroversiella delar. Till sist några saker om de järnvägsinvesteringar som vi föreslår. Vi vill satsa oerhört mycket pengar på järnvägar. En kritik har varit att Banverket i denna stund inte har kapacitet att använda dessa pengar. Låt det vara en process! Låt dem bygga upp sin organisation! Vi vill investera där det finns betydande kapacitetsproblem eller där man kan förutse kapacitetsproblem. Där har vi satt en beläggning på 70 % och uppåt som gräns. Vi vill också ha strategiska utbyggnader. Man för en diskussion i samhället om att stärka regionerna kring Östersjön. I går hade vi besök av Malmö. Då visades de nya planerna för det s.k. Örestad där man binder samman en storregion. Vi har sett de infrastruktursatsningar man har gjort kring Mälardalen. Där knyts Mälardalen samman. Eventuellt kommer det att hända någonting på Västkusten också. För att inte dessa centraliserade resurser skall bli ett hot mot andra regioner är det oerhört viktigt att vi kan överföra samma regiontänkande till andra delar. Låt Sundsvall och Östersund utveckla sitt arbete mer! Låt Mittlinjen vara kvar! Det är en annan diskussion, men det är en av grunderna till vad vi menar med strategiska utbyggnader. Där är också arbetspendlingen av central betydelse. Det finns också en del felande länkar där industrin tvingas ta lastbilstransporten när man skulle kunna ta järnväg, men det fattas en liten sträcka här och där. Det kostar mycket pengar, men det skulle kunna förändra det logistiska utseendet betydligt. Eftersom Jarl Lander skall föra socialdemokraternas talan, vill jag särskilt påtala situationen i Karlstad för honom. Där skulle man kunna överföra en del timmertransporter och industritransporter till järnväg om inte situationen där var som den är. Flexibilitet och olika lösningar är a och o. Beträffande transporter av farligt gods vill vi höja ambitionsnivån och minska riskerna utöver vad regeringen föreslår just för att förebygga konfliktpunkter. Vi anser också att det är rimligt att transportörer av farligt gods är med och betalar vad det kostar. Det gäller t.ex. att skydda vattentäkter. Problemen med trafikbuller är olika i olika delar av landet. I snitt är var fjärde svensk störd av trafikbuller. Vi anser att rättsligt bindande gränsvärden, inte riktvärden, är en nödvändighet för att vi skall kunna få bukt med bullerproblemet. Särskilt utsatta är skolmiljöer och annat som ofta hamnar i närheten av motorvägar. När det gäller Citytunneln deltar inte vi i beslutet, vilket framgår av en liten markering i betänkandet. Anledningen framgår av det särskilda yttrande från oss som är fogat till betänkandet. Helst hade vi inte alls velat se någon Öresundsbro. Vi är dock väldigt måna om att Skåne som region får vettiga trafikpolitiska lösningar, särskilt som den regionen, som redan har mycket stora miljöproblem, kommer att bli oerhört belastad. Citytunneln är kanske inte den bästa lösningen, men på nuvarande grunder och med den utveckling som varit inom Banverket är det en omöjlighet för oss i Miljöpartiet att över huvud taget behandla frågan på ett seriöst sätt. Vi vill ha ny information. Vi vill också att frågan bereds på annat sätt. Vi kan alltså inte delta i ett beslut på de grunder som här föreligger. Sedan helt kort några ord om två saker till. När det gäller de funktionshindrade hade man från utskottets sida kunnat ge uttryck för en större oro eller för en större medvetenhet om att risken kan finnas att handikappanpassningen av kollektivtrafiken innebär att besparingar görs som drabbar funktionshindrade på ett väldigt orättvist och olyckligt sätt; särskilt med tanke på den situation som kommunerna befinner sig i. Begreppet samhällsekonomi är ett relativt begrepp. Någon talare före mig - jag beklagar att jag inte kommer ihåg vem det var - sade att vi måste räkna in också miljö och regionalpolitiska hänsyn i samhällsekonomin. Ja, det är här fråga om ett val. Detta är relativt. Man kan alltså välja olika definitioner och olika tyngd hos olika faktorer när det gäller begreppet samhällsekonomi. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag drog över taletiden, men nu återstår bara yrkandena. Jag och Miljöpartiet står givetvis bakom alla våra reservationer och särskilda yttranden, men för tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservationerna 6,

Herr talman! Jag skulle naturligtvis kunna hålla ett längre anförande om den moderata miljöpolitiken, men då blir jag troligen avklubbad så att säga. Därför skall jag begränsa mig till de delar som rör trafiksidan, som vi moderater ingalunda tar lätt på. Vi ägnar i faktiskt mycket tid åt de sakerna. Till skillnad från Miljöpartiet tror inte vi på snabba och drakoniska förändringar med hjälp av politiska beslut. Vi tror att samhället i dessa processer måste få tid på sig för en omställning. Också enskilda människor måste få tid på sig för att anpassa sig till nya verkligheter. Till skillnad från Miljöpartiet tror vi väldigt mycket på den tekniska utvecklingen. Även historiskt kan man se att det har gått att lösa väldigt många miljöproblem med ny teknik. Under den tid som jag kommer ihåg och kan överblicka var det vid något tillfälle väldigt stora problem med blyföroreningar från biltrafiken. Det löstes med hjälp av tekniska åtgärder. Det har också varit stora problem med kväveoxider. Även det har lösts med hjälp av tekniska åtgärder. I dag har vi problem kanske framför allt med koldioxiden. De problemen löser vi kanske inte helt, men vi kommer säkert en bra bit på vägen. En modern bilmotor drar ju långt mindre bränsle än vad tidigare modeller gjorde. Vi anser inte att det stora problemet på trafiksidan är att det är för många bilar i Sverige. I stället är det stora problemet den alldeles för gamla bilparken.
Herr talman! När det gäller den tekniska utvecklingen måste jag starkt tillbakavisa påståendet att vi i Miljöpartiet är trafikfientliga. Det kan jag enkelt visa genom den tro vi har såväl på sjöfarten och det nya tonnagets utvecklingsmöjligheter i fråga om miljöhänsyn som på tågen. Litet skämtsamt har vi i Miljöpartiet kallats för tågromantiker och det har sagts att vi vill att hela svenska folket skall åka på museijärnväg. Så är det förstås inte. Vi har tvärtom en väldigt stark tro på att tåget har enorma utvecklingsmöjligheter. Marknaden kan dock inte sköta hela den utvecklingen. Självklart skall människor inte påtvingas nya lösningar, men om det inte kommer till politiska beslut så händer ingenting. Detta framgår klart och tydligt. Starka intressen, inte minst oljeindustrin, blockerar ju gång på gång utvecklingen. Titta bara på den bil som Greenpeace har tagit fram och som förbrukar 0,3 liter bensin per mil! Varför har industrin inte varit kapabel att åstadkomma något motsvarande? Jo, därför att det inte har funnits någon efterfrågan. Varför har det då inte funnits någon sådan efterfrågan? Jo, därför att det saknats politiska beslut för en sådan efterfrågan. Det är, som sagt, mycket svårt att få människor att agera lokalt och tänka globalt. Vi tror att det finns en möjlighet att åstadkomma det, inte bara genom marknadskrafterna utan också genom politiska beslut.
Herr talman! Elisa Abascal Reyes ondgjorde sig över oss i Centerpartiet och menade att vi inte är miljökonsekventa. Vi skulle enligt henne måla litet grön fernissa över en fråga för att på det sättet bli populära och vinna politiska poäng. Det kan jag definitivt inte hålla med om. Jag vill informera er i Miljöpartiet om att vi vill påverka de olika politiska besluten på ett sådant sätt att positionerna flyttas framåt. Vi vill se sakresultat. Vad gäller Dennisöverenskommelsen måste vi ha respekt för demokratin. Vi i Centerpartiet har det. Har ni i Miljöpartiet också det? Dennispaket är vi i Centerpartiet helt emot. Det är tyvärr så. Man måste dock ha respekt för majoriteten. I början av december, då propositionen skrevs, var sakläget att Dennispartierna hade i uppgift att försöka ro det hela i land. Vi kunde trycka på och verkligen ställa krav. Nu var det dags att presentera en hållbar ekonomisk lösning på hur man kan få ihop hela paketet. Det medverkade vi till, och detta skulle den s.k. kontrollstationen också visa på. Vi vet nu vad som håller på att hända. Det som håller på att hända tycker jag är bra och det tycker jag att vi litet grand skall ha heder av. Hela tiden har vi ju markerat att vi inte vill ha något Dennispaket. Nu ser vi steg i den riktningen. Centerpartiet tänker medverka till att vi får se biltrafiken över Centralbron nedgrävd i en tunnel och till det tredje järnvägsspåret.
Herr talman! Karin Starrin frågar om vi i Miljöpartiet har respekt för demokratin. Jag skulle kunna ställa samma fråga till Centern. Men var har det nya s.k. Inespaketet beretts? Var har den demokratiska processen skett? Det skulle vara intressant att få veta. Dennisöverenskommelsen, är att det bygger på en helhetslösning. Här står riksdagen fortfarande fast vid garantiramar och ekonomiska åtaganden som bygger på en helhetslösning, men bara delar har förändrats. I och med att Centern nu går in och stöder regeringen genom ett borttagande av Österleden och genom de fördelar som i och för sig inte är att förakta - självklart är de väldigt bra - har man stadfäst den andra delen av överenskommelsen, som alltså ligger kvar. Vi har ju inte fått någon trafikpolitisk lösning. En logisk slutsats borde vara att trafikbehovet är detsamma. Om bilutrymmet och utvecklandet av nya motorvägar minskas, måste man ju utöka i något annat avseende. Jag har dock inte hört Centerpartiet uttala sig för ökade kollektivtrafiksatsningar och för förbättrade tvärförbindelser i storstaden. Var finns alltså den demokratiska aspekten i Centerns agerande?
Herr talman! Det finns ingen underskriven överenskommelse om ett nytt Inespaket. Det är ett arbetsnamn som man populärt tar till för att visa att det är ett klart avsteg från Dennispaketet. Nu återstår ett mycket allvarligt och viktig arbete i hela den här frågan. Det vi har medverkat till i och med att vi ställt oss bakom propositionen med krav på en hållbar ekonomisk lösning var att visa att den tidigare överenskommelsen, som hade antagits på ett demokratiskt riktigt sätt, inte höll. Det är precis vad vi har medverkat till. Nu skall vi självklart se hur man kan finansiera de investeringar som redan är gjorda vad gäller Södra länken och Norra länken. Självfallet ligger det stora kollektivtrafiksatsningar i det förslag som kvarstår. Det som är viktigt är att hitta en regional finansiering så att projektet nu kan kännas ansvarsfullt.
Herr talman! De kollektivtrafiksatsningar som Karin Starrin talar om är inte nya som tillkommit under den nya processen, utan de var beslutade förut. Frågan kvarstår fortfarande: Var finns helhetslösningen? Det är sant att Centern kan ta åt sig äran för att man inte får Österleden, som skulle vara ett fruktansvärt ingrepp i stadsmiljön, och till viss del äran - tillsammans med den samlade miljöopinion som drivit frågan - för att man nu får bort biltullarna och i stället får en mera miljöanpassad betalning till staden. Men det Centern måste ta på sitt ansvar är att man nu stöder en forcering av en sexfilig Södra länken, Södertörnsleden med ett mycket stort ingrepp i skogsområdet och de yttre tvärlederna från Bergslagsplan, över Hjulsta upp till Häggvik. Det måste Centern ta på sitt ansvar. Ni kan inte bara gå in och stödja förslaget och sedan hoppas att det andra krackelerar av sig självt. Det är väl inte demokrati!
Herr talman! Det borde kännas väldigt jobbigt för miljöpartister att alltid känna sig så besvikna som ni ofta gör över alla andras förslag. Det finns ganska många åsikter om hur man skall lösa problemen. Över huvud taget handlar det här betänkandet om en tioårig ekonomisk planeringsram som skall göras. Vi har flera gånger i dag hört att det är litet olyckligt att debatten förs just nu och inte i samband med att betänkandet från KOMKOM är färdigt och har gåtts igenom av regeringen. Då skulle man få en belysning av var de olika partierna står. Vi har där redovisat hur vi ser på olika alternativ för att lösa miljöproblemen i vårt land, kanske framför allt i tätorterna. Jag har i mitt anförande trots allt visat på en del saker som vi vill göra när det gäller miljöfrågorna. Det handlar framför allt om att försöka rena bilarna och motortrafiken. Det kommer att betyda väldigt mycket. Vi har inte heller något emot en del åtgärder när det gäller trängselbekämpning i tätorter, men vi vill kanske inte göra det på det sätt som majoriteten i Kommunikationskommittén har uttryckt det hela. Jag tycker att debatten i dag skall handla om en tioårig planeringsram. Sedan kommer vi tillbaka i andra debatter litet senare.
Herr talman! Jag vill fullt och fast instämma i det Kenth Skårvik uttryckte senast, att den här debatten skall handla om infrastrukturinvesteringar. Nyckelfrågan är: Om infrastrukturinvesteringarna, fördelningen mellan väg, järnväg, sjöfart osv. kan påverka miljön har då infrastrukturinvesteringarnas fördelning någon betydelse trafikpolitiskt och miljöpolitiskt? Om svaret är ja skulle en slutsats, med den kunskap vi i dag har om den påfrestning som bilismen innebär på miljön, vara att man måste komma med systemförändrande förslag när det gäller infrastrukturinvesteringarna. Drivmedel är det väldigt viktigt att diskutera, och jag hoppas att vi kan få en konstruktiv dialog med Folkpartiet och andra partier. Det är naturligtvis också viktigt att diskutera skatterna, men i dag diskuterar vi investeringarna i infrastrukturen. Då är min fråga till Folkpartiet fortfarande: Var är era systemförändrande förslag till förmån för miljön?
Herr talman! Som jag sade vill vi återkomma när den debatten egentligen skall föras. Vi är på det klara med att det behövs åtgärder för framför allt storstadsregioner där det är besvärligt. Vi kan också tänka oss - vi har sagt det vid flera tillfällen - att öka järnvägstrafiken. Men det handlar om att se till att också järnvägen kan utnyttja de möjligheter som finns att köra och inte behöver hota med att lägga ned så fort man inte får full täckning. Jag sade redan förut att vi inte har någonting emot att göra allt vi kan för att rena bilarna, lastbilarna och flygets drivmedel. Men vi skall inte tro att vi kan få bort föroreningarna över huvud taget från kommunikationerna i Sverige. Det finns ingen möjlighet att använda järnvägen överallt. Vi behöver ha bilar. Vi kommer aldrig någon gång att få människorna i Sverige att acceptera att det inte finns kommunikationer med motorfordon.
Herr talman! Utifrån den sista delen av Kenth Skårviks inlägg skulle man kunna tro att vi inte skulle ha några vägar alls i Sverige därför att folk skulle bli utan motorfordon om vi inte gjorde investeringar. Henry Ford sade på sin tid att för varje meter motorväg man bygger tillkommer en bil. Det är också så att varje krona man investerar i bilismen är en krona som inte är en investering i något annat. Det är felaktigt att påstå att Miljöpartiet inte skulle vilja ha några kommunikationer alls eller att vi skulle vilja ha järnvägar överallt. Så är det inte. Jag vill vidhålla att vi har ett väl utbyggt vägnät som behöver förbättras delvis. Det har vi anslagit medel för, men det till stor del upp till regionerna själva att avgöra. Kenth Skårvik återkommer till teknikutveckling, skatter, drivmedel och trängelsproblem. Men när det gäller just infrastrukturdelen verkar det som att Kenth Skårvik delar majoritetens uppfattning, att det inte har särskilt stor betydelse för miljön vilka avvägningar man gör mellan järnvägsinvesteringar och väginvesteringar i ett politiskt perspektiv.
Herr talman! Jag vill först till Elisa Abascal Reyes säga att det var väldigt bra att hon tog upp det globala perspektivet. Det är alldeles för litet av den typen av diskussioner i kammaren, så det var bra. Elisa Abascal Reyes ifrågasatte vår ekonomiska ram för att också hitta alternativen till bilismen. Den tror jag håller. Vi har satsat på järnvägar och länstrafik. Vi talar om biljettstöd som en förutsättning. Vi har ställt krav, som Elisa Abascal Reyes säkert vet, angående banavgifter, osv. Många av dessa alternativ är just alternativ för att minska bilismen och de tunga transporterna på våra vägar. Problemet med debatten med anledning av det här betänkandet är att det handlar om två delar av en väldigt stor problematik, som flera har varit inne på. Vi diskuterar inte skatter och drivmedel, och därför är det svårt att ta upp den typen av förslag här. Jag har i och för sig ingen övertro på att tekniken kommer att lösa alla problem med alltför mycket bilism. Framför allt handlar det nu om storstäderna. Där har Miljöpartiet och Vänsterpartiet ofta samarbetat kring kollektiva alternativ till de stora vägtrafiksatsningar som gjorts. Man försöker få den trafik med bilar som körs av män med höga inkomster att bli en trafik som mer utnyttjas av kanske ensamstående kvinnor med barn. Det handlar till stor del om att bygga ut kollektivtrafiken.
Herr talman! Jag tror att Vänsterpartiet och Miljöpartiet delar den grundläggande analysen av systemförändringar inom kommunikationssektorn. Vi delar också uppfattningen att bilismen måste minska, och det gäller såväl godstransporter som personbilar, framför allt i storstäderna och i fråga om långväga tunga transporter med lastbilar. Den viktiga skiljelinjen är vilket alternativ man erbjuder människor. Det kommer att krävas väldigt drastiska styrmedel. Jag tror inte precis att det kommer att bli smärtfritt och konfliktfritt att driva igenom de miljöskatter som är nödvändiga för att klara hälsa och miljö. Men om man inte bygger upp ett järnvägsnät som kan tillfredsställa t.ex. industrins behov och ökar hastigheten på tågen kommer järnvägen att fortsätta att vara ett svagt alternativ. Vi kan diskutera andra lösningar vid andra tillfällen. Men jag ser det som väsentligt att man tillför stora investeringar till järnvägen för att kunna erbjuda ett annat nät som alternativ.
Herr talman! Jag håller med om att det inte kommer att bli smärtfritt att göra de förändringar som jag tror att vi måste göra. Jag håller också med om att vi måste satsa mycket på järnvägstrafik, vilket jag tycker att vår tabell och vår alternativa budget återspeglar. Vi har inte exakt samma siffror i våra olika förslag, och vi har gjort olika bedömningar. Det som jag tror är det grundläggande problemet i hela debatten är att debatten över huvud taget inte fördes i utskottet. Det är väldigt synd. Jag tror att det finns många bra förslag från olika partier och framför allt att frågorna behöver diskuteras fram och tillbaka. Vi har i vårt motionsskrivande gjort olika avvägningar och bedömningar, som jag tror, precis som Elisa Abascal Reyes sade, bottnar i någorlunda samma övertygelse om vad det är som krävs för vårt samhälle och inte. Men jag håller fast vid att de satsningar och den fördelning av pengar som vi har föreslagit håller för kollektiva lösningar på våra trafikproblem framöver.
Herr talman! Hanna Zetterberg talar om olika siffror för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är något av en underdrift eller en väldigt begränsad beskrivning. Skillnaden rör sig om sammanlagt 70 miljarder kronor när det gäller ramar och dryga 20 miljarder kronor när det gäller järnvägsinvesteringar. Om man inte tar ansvaret att kunna bygga ut järnvägsnätet, inte bara för kollektiva lösningar utan framför allt för godstrafiken på järnväg och för att höja hastigheterna, blir det väldigt svårt att motivera den andra delen.

Herr talman! Jag vet inte hur jag skall börja, eftersom jag blir litet förvirrad av debatten. När jag började planera mitt anförande var min tanke att vi här har ett betänkande som bygger på en proposition från regeringen angående inriktningen för fördelningen av ramarna inom infrastrukturen. När vi sedan kommer till debatten börjar första talare med att säga att vi nu skall fatta ett nytt trafikpolitiskt beslut. Sedan diskuteras mer och mer olika frågor inom trafikpolitiken totalt sett. Karin Starrin var förståndig och försökte påminna debattörerna om att det var inriktningen av ramarna som vi skulle diskutera. Men det hjälpte föga. Debatten fortsatte med en diskussion om olika beslut. Till er som har haft tanken att det är detta som vi skall diskutera vill jag redan nu klart säga ifrån att jag inte tänker gå in i en debatt med något partis företrädare som tänker diskutera något annat än infrastrukturramarna och det som föranletts av både propositionen och innehållet i utskottets betänkande. Alla övriga diskussioner om trafikpolitiken måste anstå till dess att propositionen läggs fram, som är föranledd av Kommunikationskommitténs betänkande som vi fick häromdagen. När propositionen kommer skall vi föra hela den övergripande diskussionen. Det är detta som också är svaret, Hanna Zetterberg, på frågan om varför det inte blev så många diskussioner under utskottets hantering av dessa frågor. Vi tillämpar ju normalt rutinen att när det är nya regeringsförslag på gång och utredningar sitter, så skall vi inte i betänkandet föregripa dessa. Herr talman! Jag övergår till det som jag tänkte att vi skulle diskutera i dag, nämligen infrastrukturens ramar. Men innan jag går in på dessa vill jag ändå kommentera Hanna Zetterbergs och i viss mån Tom Heymans inställning att vi nu inte skall fatta beslut om ramarna. Jag tycker att det var en klok inställning som Elisa Abascal Reyes framförde, att det visst går att diskutera ramarna innan man vet vilken politik man har att följa. Tom Heyman jämförde detta med att ställa kärran före hästen. Jag skulle vilja säga till Tom Heyman att det som vi gör nu är att se om vi över huvud taget har någon häst att ställa framför eller bakom kärran. Vi skall alltså i dessa ekonomiskt kärva tider vi befinner oss i försöka se hur mycket pengar vi har och hur vi kan fördela dem inom givna ramar. Sedan bygger vi på dessa ramar med trafikpolitik. Herr talman! Oavsett om vissa debattörer tycker att det är trafikpolitiken som vi skall diskutera, var det väldigt många riksdagsledamöter som tyckte annorlunda när propositionen lades på riksdagens bord, för det visar intresset från riksdagsledamöter. Utskottet hade att behandla ca 350 motionsyrkanden i samband med propositionen. Naturligtvis skulle det ha kunnat leda till att vi hade fått ett mycket stort antal reservationer att behandla i dag. Men jag vill passa på att vara ärlig och säga att jag tycker att utskottskamraterna och trafikutskottets kansli har gjort ett mycket bra arbete, eftersom vi nu står här med ett betänkande som innehåller "bara" 21 reservationer. Det kunde kanske ha varit 350. Vad vill då vi socialdemokrater ha för utveckling av infrastrukturen för transporter? Så långt som möjligt skall vi ge förutsättningar för ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem, som också bidrar till tillväxt och sysselsättning i hela landet. Vi anser att fungerande kommunikationer är en fråga om både välfärd och rättvis fördelning. Utifrån detta kan vi inte bara göra investeringar i samhällets infrastruktur utifrån s.k. samhällsekonomiska kalkyler, utan vi måste också föra in politiska värderingar i det förberedande arbetet. Det är därför utskottsmajoriteten i betänkandet understryker att vid sidan av lönsamhetsberäkningar av olika projekt, måste bedömningar göras av sådana faktorer som kanske inte alltid beaktas, t.ex. regional balans, miljö och tillgänglighet till infrastruktur. För att klara dessa målsättningar är det inte alltid nyinvesteringar som är det viktigaste, utan möjligheten att behålla det väg och järnvägssystem som vi redan har byggt in ett stort kapital i. Det gäller alltså att underhålla i stor utsträckning. Det kan vara av vikt att peka på vad några punkter i betänkandet kan leda till, om betänkandet får riksdagens gillande. Det kan leda till att det vägnät som klarar högre axellast utökas. Vi ger alltså industrin och näringslivet bättre förutsättningar. Det kommer att leda till att eftersatt underhåll åtgärdas. Det kommer att leda till att järnvägssträckor med stora, tunga systemtransporter kommer att klara 25 tons axeltryck och en bredare lastprofil på vagnarna. Det kommer också att leda till att godstågen får förutsättningar att köra fortare. Därigenom, återigen, förbättrar vi för näringslivet och ökar sysselsättningstillfällena här i landet. Den inriktning som vi nu lägger fast betyder också en stor satsning på det lågtrafikerade vägnätet. Det betyder såväl tjälsäkring som beläggning av grusvägar, så att framkomlighet och restider kan hållas på en någotsånär rimlig nivå. Det innebär vidare att infrastrukturmedlen utifrån fördelningspolitiska aspekter skapar förutsättningar att nå det trafikpolitiska målet om regional balans. Det förslag till inriktningsbeslut som vi nu behandlar innebär att inriktningen läggs fast genom målstyrning inom fastlagda ramar. Därför är det av mycket stor vikt att målen tydliggörs och att noggranna utvärderingar om måluppfyllelse görs. I utskottsbehandlingen fick vi reda på att Riksdagens revisorer har haft åsikten att återrapportering och resultatanalyser från såväl organ inom infrastrukturen som från regeringen måste förbättras, om riksdagens möjligheter till övergripande styrning skall fortsätta att fungera. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen fortsättningsvis kommer att ägna denna fråga en mycket stor uppmärksamhet. Sedan vill jag nämna något om förslaget till den nya planeringsprocessen, som behandlas i betänkandet. Jag vill börja med att poängtera det som vi alltid brukar att säga på hemmaplan om att få resultat av olika planeringsprocesser som har gjorts centralt: Hade bara vi fått vara med skulle det säkert ha blivit mycket bättre. Så brukar vi alltid säga hemma i länen. Nu får vid med detta förslag på ett annat sätt inflytande över planeringsprocessen i länen och i regionerna. Nu är det inte längre de s.k. infrastrukturverken som bestämmer allt. Jag tror att med den lösning av hur de regionala medlen skall fördelas som nu presenteras i betänkandet kommer vi att få en stärkt förankring ute i samhället när det gäller hur vi skall fördela medlen i vår region. Herr talman! Jag vill peka på en specifik frågeställning som finns under den regionala planeringsprocessen där utskottet i princip var överens. Jag vill lyfta fram två motionsyrkanden av alla dessa 350. Det är motionsyrkanden som säger att cirka en och en halv miljard kronor skulle vara en rimlig summa att ha till bidrag till kollektivtrafiken för anpassning för de funktionshindrade, eller för att ge de funktonshindrade bättre förutsättningar till kollektivtrafikresande. Detta anser utskottet vara en rimlig summa. Vi säger samtidigt att vi inte kan acceptera rakt över att vi låser det hela. Vi förutsätter naturligtvis att regeringen, som skall komma med en proposition om kollektivtrafik, tar till sig vad riksdagens trafikutskott har sagt om en rimlig nivå och visar på vilka regler som skall gälla för ett sådant bidrag. Det är också viktigt att påpeka - och jag tror att Elisa Abascal Reyes gjorde det - att om kollektivtrafiken nu får bättre förutsättningar att erbjuda funktionshindrade att resa med fordonen får det inte leda till att det blir inskränkningar för dem som inte har tillgång till kollektivtrafiken. Herr talman! Med dessa målsättningar anser vi från Socialdemokraterna att vi skall ställa oss bakom regeringens förslag att 30 1⁄2 miljarder investeras kommande tioårsperiod i nationella stamvägar och 36 miljarder i nationella stomjärnvägar. Vidare skall den regionala planeringsramen omfatta 32 miljarder. Vad gäller drift och underhåll anslås det 56 miljarder till det statliga vägnätet och 27 miljarder till järnvägsnätet. Slutligen, för att nå upp till de 190 miljarder som ramen omfattar, används 8 1⁄2 miljarder till kompletterande åtgärder inom miljö och trafiksäkerhetsområdet.

Herr talman! Jag tror att jag blev litet missförstådd. Jag hyser en stor sympati för Vänsterns avslagsyrkande. Däremot har Miljöpartiet valt att vara med i processen just för att vi skall kunna begränsa diskussionen till infrastrukturinvesteringar, precis på det sätt som Jarl Lander säger. Jag vill ställa tre frågor till Jarl Lander. Den första frågan är: Har svenska infrastrukturinvesteringar enligt Jarl Landers sätt att se på saken någon som helst betydelse i ett internationellt perspektiv, utöver EU och Östersjön? Jag hade väntat mig att kommunikationsministern skulle vara här, men det går jättebra också med Jarl Lander. Den andra frågan är: Delar Jarl Lander kommunikationsministerns uppfattning att infrastrukturinvesteringar inte påverkar trafikens miljöbelastning? Den tredje frågan är: Vad leder 30 miljarder i nya vägsatsningar till för miljön? Finns det någon effekt där? Jarl Lander tog också upp vad han ansåg vara det angelägna med Dennisuppgörelsen. Då vill jag fråga: Anser Jarl Lander det angeläget att riksdagen får en ekonomisk redovisning av Dennisprojektet, vilket vi har efterfrågat flera gånger, snarast?
Herr talman! Jag börjar bakifrån. Elisa Abascal Reyes tog upp ekonomin angående Dennispaketet. Det står ju att läsa i betänkandet att vi vill ha redogörelse för och besked om hur de garantimedel riksdagen och samhället har ställt till förfogande skall kunna återbetalas, i den mån man har använt några medel. Det var ju under vissa förutsättningar man fick använda dem. Sedan är det trivsamt att Elisa Abascal Reyes nöjer sig med att jag svarar på frågor som hon vill ställa till kommunikationsministern. Jag kan inte svara för hur ministern tycker, men för egen del kan jag säga att visst finns det en koppling mellan mer väg och miljöproblematiken. Men det är inte vägen i sig som utgör miljöproblematiken utan det som finns på vägen osv., och då kommer vi in på den debatt och den diskussion som jag från talarstolen förut sade att jag inte tänker ta. Den hör inte hemma i debatten och diskussionen angående hur ramarna för de olika infrastruktursatsningarna skall läggas. Påverkar svenska investeringar i infrastrukturen andra än EU-länder, länder runt Östersjön osv.? Ja, visst gör de det i viss utsträckning, om - och nu svarar jag det som Elisa Abascal Reyes vill - de ger tillgång till mer biltrafik och vi får mer utsläpp osv. Den diskussionen tänker jag dock inte föra. Men såvitt jag kan bedöma, rent krasst utifrån vägens problem, kan inte vägen som sådan ge problem annat än för de boende där vägen går fram.
Herr talman! Det är inte första gången utskottet begär en redovisning av Dennisekonomin. Det var därför jag frågade om det var särskilt angeläget, eftersom vi har begärt det tidigare. Sedan påpekar Jarl Lander att vägen i sig inte är en miljöbelastning. Det råder det delade meningar om. Det pågår en forskning vid Linköpings universitet, om jag inte minns fel, inom ramen för KFB:s arbete, som visar på det samhällsekonomiska priset för exploatering. Jag förväntar mig inte att Jarl Lander skall svara för sin minister, och jag sade också att jag är glad åt att få diskutera med Jarl Lander. Det som Jarl Lander hela tiden motsätter sig att diskutera är kopplingen mellan infrastruktur och miljö. Men nu diskuterar vi inte skatter. Vi diskuterar inte drivmedel. Vi diskuterar infrastrukturinvesteringen och kopplingen till miljön. Går det inte att få en diskussion kring det hamnar vi i en teknikalitetsdiskussion.
Fru talman! Det är väl just där vi landar, Elisa Det Elisa Abascal Reyes egentligen frågar efter är det som hör hemma inom trafikpolitiken i stort sett. Vad åstadkommer trafikpolitiken för någonting? Jo, bl.a. miljöskador. Men nu diskuterar vi ramar och investeringsbitar för svensk infrastruktur. Den väg eller den järnväg som då byggs kan inte, som jag ser det, få någon global miljöpåverkan. Den kan bara påverka de människor som bor i närheten där vägen eller järnvägen går fram.
Fru talman! Jarl Lander har det inte lätt när han skall försöka försvara den konstiga ordning som denna proposition har inneburit. Det här är bara ett rambeslut, säger han; sedan skall vi ta trafikpolitiken nästa år. Men om nu, mot all förmodan, Kommunikationskommitténs betänkande hade lett till ett annat trafikpolitiskt beslut nästa år hade vi fått ändra alla våra ramar. Vad hade då dagens beslut varit värt? Vad är det över huvud taget värt att ha ett rambeslut? Inom en månad kommer vi att få vårdpropositionen, med nya ramar för samtliga utgiftsområden. Det som ryms i detta betänkande kunde ju precis lika gärna ha behandlats då. Om man inte först har bestämt vad man skall ha för inriktning på politiken är det inte någon idé att besluta om ramarna. Jag tror att Jarl Lander sade att här gällde det egentligen att se om man hade något i kärran. Jag vill säga: Får man ingenting i kärran är det ingen idé att hålla på och sela hästen som vi gör nu. Sedan lyfte Jarl Lander fram en speciell fråga i slutet av sitt anförande. Det gällde Årstabron. Jag vill gärna instämma i de tankarna. Vi har faktiskt lyft fram Årstabron i en speciell reservation till betänkandet som jag inte tog upp i mitt anförande. Men när det gäller Årstabron kan Jarl Lander förslagsvis ta en diskussion med sin partibroder i Stockholms stad, som nu har lagt ett planstopp på hela broarbetet. Det kunde väl vara bra att börja där och inte börja med att diskutera det i kammaren.
Fru talman! Tom Heyman kommer tillbaka till hästen och kärran och om det skall vara någonting i kärran. Då vill jag säga att vi kanske måste se om vi har någon häst som kan dra kärran. Att kärran sedan fylls med något är jag helt övertygad om, Tom Heyman, både med tanke på diskussionen här och med tanke på alla de 350 motionsyrkanden vi hade att ta ställning till när vi började behandla det här betänkandet i utskottet. Jag tycker att det finns all anledning att återigen poängtera att det är värdefullt för samhället att veta om vi har medel att investera i infrastrukturen. Vi fick ett rambeslut i budgeten på 190 miljarder. Nu lägger trafikutskottet på riksdagens bord ett förslag om hur dessa 190 miljarder skall fördelas. Då finns det sedan också förutsättningar att bedriva trafik utifrån dessa ramar. Vad gäller Årstabron, planföreläggande osv. sade jag att jag, precis som Tom Heyman, tycker att Årstabron måste komma i gång. Men det hjälper ju inte om jag som enskild riksdagsledamot pratar med min partibroder, om det nu skulle finnas någon att prata med i Stockholms stadshus som tycker att vi skall bygga Årstabron. Här måste hela riksdagen sätta tryck på Stockholms stad för att planlösningarna skall komma till stånd. Annars är, som jag sade förut, stora delar av de investeringar som gjorts i järnvägsnätet, t.ex. runt Mälaren, i stort sett bortkastade. Vi måste hjälpas åt att trycka på för att planlösningarna kommer, så att bron och fyrspåret kan byggas.
Fru talman! Den här ramdiskussionen kan vi fortsätta med länge. Men i realiteten är det som nu kommer på riksdagens bord ett förslag om minskade ramar jämfört med det beslut som trafikverken arbetar med i dag. Det har inte vi kritiserat så mycket i sig. Våra ursprungliga ramar var nämligen lägre när det gäller investeringssidan än vad som slutligen antogs. Den anpassning som nu sker kan vi alltså acceptera. Men vad man nu gör är att lägga in ett antal projekt som inte ryms i ramen och säger: Det här skall vi också ha, på något sätt, fast vi inte har klarat någon finansieringslösning. Det tycker vi är ett något ohederligt sätt att driva detta, för därmed hänger hela rambeslutet i luften. Vi har egentligen varken politisk inriktning eller rambeslut fastlagda.
Fru talman! Det är positivt att höra att Moderaterna i alla fall ställer upp på vårt ramförslag. Att vi sedan, med hjälp av andra eller yttre finansieringsmöjligheter, också kan göra ytterligare för infrastrukturens utveckling vänder sig däremot Tom Heyman emot. Jag blir litet förvånad, med tanke på att Tom Heymans partivänner och övriga i den regering som satt mellan 1991 och 1994 gjorde det stora klippet för de sina genom att bygga Arlandabanan vid sidan av statsbudgeten. Går det att finna sådana lösningar där det stora övergripande samhället kan vara med på en del, där regionen kan vara med och där andra finansiärer kan vara med, så låt oss försöka att göra detta. Men det är viktigt att vi får redovisningar av hur detta går till, hur mycket pengar inom ramen som används. Från vår sida tänker vi inte motsätta oss delfinansieringar i större infrastrukturobjekt.
Fru talman! Jag har två frågor till Jarl Lander och två kommentarer. Det ena gäller Citytunneln. Tycker Jarl Lander att det är rätt att man nu fattar beslutet att anslå 1,8 miljarder till Citytunneln, det här nästan femmiljardersprojektet, innan man gör en miljöprövning? Återigen har vi den här fällan som jag tycker att regering och riksdag är på väg att gå i. Först fattar man beslutet och sedan kommer miljöprövningen. Tycker Jarl Lander att det är rätt väg? Tycker Jarl Lander också att trafikproblemen i Malmöregionen blir lösta genom att Citytunneln kommer till? Kommentarerna gäller Dennispaketet. Jag tycker att Jarl Lander på ett mycket riktigt sätt beskrev vad utskottet anser är viktigt att poängtera, nämligen att man utökar spårkapaciteten i Stockholmsregionen. Vi har understrukit att vi också kräver en ekonomiskt hållbar lösning. Det är det som är beskedet från utskottet inför dagens debatt. Vi har en mycket bestämd uppfattning om att det måste visas en ekonomiskt hållbar lösning.
Fru talman! Låt mig börja med att be om ursäkt för att jag vänder ryggen till, Karin Starrin. Men jag tror att övriga föredrar att höra det jag säger, i synnerhet om det till äventyrs finns någon vid en TV apparat på något rum som lyssnar. Karin Starrin frågar om det är rätt att anslå medel innan Citytunneln miljöprövas. Det är klart att man kan föra en längre diskussion om det är rätt eller inte. Men i den här situationen tror jag nog att det är riktigt. Men jag vill lägga till att man i vilket fall som helst inte kan sätta spaden i marken innan eventuella prövningar har blivit klara. På en direkt fråga om det här löser Malmös trafikproblem vill jag svara att det naturligtvis inte gör det. Men det är en stor hjälp med tanke på den trafiktillväxt som det räknas med i regionen med anledning av att bron över Öresund också färdigställs snart. Vad sedan gäller Dennis efterlyser utskottet information och ber att få besked om det har använts medel från de garantier som har ställts till förfogande utifrån det förra beslutet. Vi vill vi ha svar på hur det skall bli med Dennispaketet, både vad gäller ekonomi och andra lösningar. Det är här vi förutsätter att regeringen efter förhandlingsmannens arbete snarast återkommer till riksdagen med ett förslag.

Fru talman! Jarl Lander har tydligt från talarstolen redovisat sin version av utskottet arbete, och jag tackar för det. Jag önskar dock att Jarl Lander vid nästa tillfälle använder en annan typ av retorik, som kanske skulle vara lämpligare i den debatt som jag tycker att vi skall föra. Mina frågor kvarstår i alla fall. Jag tycker att kritiken mot att fatta den här typen av beslut innan Kommunikationskommitténs betänkande har lagts fram är väsentlig. Jarl Lander pratar om att vi har en ram och att vi skall fördela inom den ramen. Jag undrar hur vi kan ha en ram på 190 miljarder när vi inte vet hur finansieringen skall ske. Det vet vi inte än. Jag undrar också över att vi, när vi fördelar pengar på det här sättet, också styr inriktningen. Om vi som exempel tar trafiksäkerheten eller diskussionen om att minska antalet bilar på våra vägar, tunga transporter eller privatbilism, borde den typen av diskussion också återspeglas i hur vi fördelar pengar. Jag skulle vilja ha ett konkret svar på hur utskottsmajoriteten ser på t.ex. diskussionen om trafiksäkerhet. Vore inte den bästa lösningen att minska antalet bilar på våra vägar och kanske sänka hastigheterna? Då skulle vi kunna minska budgeten ganska rejält och föra över ännu mer pengar till järnvägsinvesteringar eller andra investeringar. Själva ramen på 190 miljarder är inte heller given på något sätt. Den måste man också kunna ifrågasätta, tycker jag.
Fru talman! Låt mig börja med att be om ursäkt, Hanna Zetterberg, om jag har använt fel retorik i talarstolen. Jag är inte bevandrad i retorikens konst. Det var kanske anledningen till att det blev fel tonläge. Jag ber om ursäkt för det. Det var inte min avsikt. Sedan fortsätter Hanna Zetterberg med att fråga: Hur vet vi att vi får ihop de där 190 miljarderna? Det vet vi inte. Men vi förutsätter det. Naturligtvis har regeringen i sitt planeringsarbete förutsatt att den utveckling som vi socialdemokrater, ibland tillsammans med Centern, lyckas driva igenom, bl.a. genom förslag här i riksdagen, skall vi kunna fortsätta med ett antal år framåt. Utifrån det måste vi ha en planeringsram. Den ram vi i dag jobbar med går ju ut 1998. Vi behöver ha en ny ram som gäller därifrån. Då lägger vi denna ram på en rimlig nivå. Vi har kommit överens om att den rimliga ramen är 190 miljarder på tio år. Sedan får vi naturligtvis se varifrån dessa 190 miljarder kommer in till statskassan, så att de kan användas. Det finns ju inga öronmärkta pengar i skattesystemet. Till sist vill jag ta upp trafiksäkerheten. Naturligtvis skulle vi få en bra mycket bättre trafiksäkerhet om det inte fanns några bilar på våra vägar. Men nu har vi en viss situation. Vi har det här antalet bilar. Jag tänker inte vara den förste som säger att av trafiksäkerhetsskäl får t.ex. de med en viss slutsiffra eller något sådant inte använda bilen den dagen. Vi är fastbyggda i ett system som gör att flertalet av människorna i det här landet är beroende av egen bil. Men med de förslag som bl.a. KOMKOM nu har lagt fram tror jag att det finns förutsättningar för en bättre utveckling vad gäller den här biten. Men den debatten får vi ta i ett senare skede.
Fru talman! Jag har inte på något sätt ifrågasatt att det behövs en planeringsram. Det jag har ifrågasatt är hur vi kommer fram till innehållet i ramen. Jag tycker att det har varit den omvända ordningen i det här arbetet. Det har jag redovisat från talarstolen, men jag säger det igen. En planeringsram är viktig, men frågan är hur den ser ut och hur den kommer till. Sedan går vi in på trafiksäkerheten. Varken jag, Vänsterpartiet eller någon annan, tror jag, säger att vi inte skall ha några bilar över huvud taget. Jag tycker att det är ett försök att förlöjliga den här diskussionen, som jag tror är enormt central och viktig inte bara här i kammaren utan för många människor. Ja, vi har ett bilberoende i vårt land. Men det beror också på politiska beslut, som bl.a. har fattats här i kammaren. Naturligtvis kan vi i sådant fall ändra på de politiska besluten och göra förutsättningarna för det kollektiva åkandet mycket bättre. Jag hoppas verkligen att vi delar den ambitionen. Om vi inte kan föra den typen av diskussion förstår jag inte riktigt vad vi har den här diskussionen till över huvud taget. Det är möjligt att vi håller på att bygga fast oss i ett system. Men jag tror att det är möjligt att komma ur det systemet. Jag tror också att det är nödvändigt att komma ur det systemet. Innan vi säger att det skall finnas en budget på 17 miljarder som skall rädda trafiksäkerheten och miljön hade jag gärna sett att vi tagit upp den kanske viktigaste diskussionen, nämligen att förebygga konflikter i trafiken, förebygga problem med miljön.
Fru talman! Egentligen skulle jag vara lika konsekvent nu som vi har varit vid behandlingen av hela betänkandet och säga att vad gäller trafiksäkerhetsfrågorna får vi anledning att återkomma när regeringen snart kommer med en särskild proposition om detta. Men jag vill ändå göra kommentaren, så att inte Vänsterpartiet och Hanna Zetterberg missuppfattar, att det var jag som sade att om vi inte har några bilar blir det inga skador. Jag har inte sagt att ni i Vänsterpartiet vill ha bort bilarna på något sätt, men jag förstår och har hört i tidigare debatter att ni vill begränsa möjligheten att ha bil genom att införa olika pålagor. Jag tror inte att detta är rätt väg för att åstadkomma bättre trafiksäkerhet i dag. Däremot kan det vara en framkomlig väg för att minska bilåkandet inne i större samhällen och städer. Men som jag sade: Den debatten får vi återkomma till. Vad gäller trafiksäkerhetsproblematiken i övrigt måste vi sätta in den i dagens situation också. Vi får anledning att återkomma till även denna diskussion när propositionen ligger på bordet.

Fru talman! Jag hörde vad Jarl Lander sade för någonting. Som motionär kan jag tycka att just den här typen av motioner kanske kunde ha väntat i stället för att tas upp och klumpas ihop på det här sättet i det här betänkandet. Prioriteringar av infrastruktursatsningar i form av vägar och hur mycket anslag dessa skall ha föranleder naturligtvis en viss debatt som vid första anblicken kan tyckas ha ett lokalpatriotiskt inslag. Men vi måste vara medvetna om att när t.ex. Stockholmsregionen hävdar sina intressen i form av nya eller förbättrade vägar för bättre internationella förbindelser och för en positiv utveckling av näringslivet, så är det inte för att konkurrera eller tävla med andra städer och orter i Sverige. Stockholm konkurrerar faktiskt med andra städer i Europa. Stockholmsfientlighet slår alltså tillbaka mot hela Sverige. Jerry Martinger och undertecknad upp frågan om vägsituationen i södra Stockholmsregionen på Södertörn. Speciellt tar vi upp frågan om väg 73 som i dag går från södra Stockholm genom Haninge till Nynäshamn. I Nynäshamn finns det en hamn, till vilken en stor del av Gotlandstrafiken anlöper. Hamnen har också kapacitet och ligger bra till för båtförbindelsen med Baltikum, Ryssland och Polen. Väg 73 behöver byggas ut eller i varje fall förbättras. Vägen är i dag väldigt smal och olycksdrabbad. Väldigt många olyckor är omkörningsolyckor, vilket naturligtvis beror på den tunga trafiken från Gotlandsfärjan. Vidare tar vi i motionen upp andra tvärförbindelser med Södertörn, t.ex. Södertörnsleden som jag har hört diskuteras här tidigare. Den var då en del av det numera icke-existerande Dennispaketet, den s.k. Yttre tvärleden. Leden är en mycket viktig tvärförbindelse för många kommuner på Södertörn när det gäller att komma ut till E4:an och E20. Sju kommunstyrelseordförande - sex av dessa är socialdemokrater från Södertörn - har i dagarna skrivit till statsminister Göran Persson och kommunikationsminister Ines Uusmann av oro för vad som händer med Södertörnsleden med anledning av att Dennispaketet nu inte finns längre. Man vill också att denna Södertörnsled högprioriteras. Jag delar deras uppfattning. Motion T317 har alltså avstyrkts i en bilaga tillsammans med ungefär 90 andra motioner med hänvisning till att dessa motionsyrkanden kommer att tillgodoses inom ramen för det nya planeringssystemet. Om det är så återstår naturligtvis att se. Jag undrar om pengarna skall räcka till allt som tas upp i alla dessa motioner. Fru talman! Alla visste vad Dennispaketet innehöll. Det har, som jag ser det och som Moderaterna ser det, stulits från Stockholmsregionen av Centern och Socialdemokraterna på riksplanet och slängts bort. I stället har vi fått ett Inespaket, grönt med röda snören, och ingen vet vad det innehåller. Det verkar först ganska stort, men om man öppnar det är det paket på paket inuti tills man kommer fram till ett litet paket som innehåller en låda ur vilken en boxhandske hoppar upp och smockar stockholmarna i ansiktet. Och som om inte detta räcker kommer, som ett slag under bältet, Kommunikationskommitténs utredning där man föreslår satellitövervakning och avgifter på upp till 80 kr milen i Stockholmsområdet utöver vad vi som bilister redan betalar i form av skatter och avgifter i moms. Fru talman! Med dessa dråpslag mot Stockholmsregionen måste jag fråga om uttrycket "Hela Sverige skall leva" inte också omfattar Stockholmsregionen.
Fru talman! Jag begärde replik med anledning av att jag misstänker att det kommer fler som tar upp enskilda projekt eller enskilda objekt inom väg eller järnvägsplaneringen. Jag gjorde det därför att jag något tydligare ville markera varför utskottet avstyrker ett stort antal motionsyrkanden under ett enda klubbslag och lägger dem i tabellform i betänkandet. Detta bygger på att oavsett om det gäller nationella, regionala eller lokala investeringsbehov - hur skall jag uttrycka mig för att vi skall förstå det här rätt - så kan inte vi från riksdagens sida gå in i detalj i alla dessa utifrån att de behöver prövas på olika nivåer. Vi kan inte i en budgetprocess i riksdagen pröva de olika nivåer som behöver komma till. Riksdagens uppgift i den här processen är att ha de övergripande målen och riktlinjerna för investeringsplanen. Sedan blir det bl.a. i den regionala planeringsprocessen som länen och regionerna i större utsträckning får gå in och ha ansvaret för och bestämmanderätten över var pengarna i större utsträckning skall användas. Det är det som är anledningen till att vi avstyrker alla dessa motionsyrkanden under ett klubbslag.
Fru talman! Jag vill då väldigt kort påpeka att man kan läsa i betänkandet och ta det som positivt det som står där, nämligen att det som tas upp i motionerna skall tillgodoses. Men min fråga är: Kommer alla dessa motionsyrkanden att kunna tillgodoses? Man kan ju snabbt läsa igenom dem och ställa sig denna fråga. Svaret är att de inte kommer att kunna tillgodoses. Det känns väldigt märkligt att som motionär bli behandlad som en del av en klump, samtidigt som man från utskottets sida låtsas som om man har givit motionerna ett positivt bemötande.
Fru talman! Naturligtvis kan inte alla sammantaget bli tillgodosedda, men vart och ett av dessa förslag kan, som enskilt förslag, bli tillgodosett om regionen som förslaget berör så tycker. Men det är upp till regionerna och länsstyrelserna att besluta omkring det - inte riksdagen.

Fru talman! Nu kommer ytterligare att önskemål om en enskild väg. Jag har begärt ordet med anledning av min motion om E4:ns sträckning mellan Uppsala och Mehedeby, en väg som har ett mycket stort riksintresse. Frågan ligger nu hos Vägverket för planberedning. Frågan om denna vägsträckning kommer med stor sannolikhet att hamna på regeringens bord. Därför tar jag upp tiden med att säga några ord om den i dag också. Överklagningar är med stor sannolikhet att vänta, hur än det färdiga planförslaget kommer att se ut. Det finns motstridiga intressen, och total enighet kommer det nog aldrig att gå att uppnå på det lokala planet i denna fråga. Vägsträckan som den ser ut i dag - jag skulle tro att nästan alla riksdagsledamöter har åkt på den - går genom Uppsala och en rad mindre tätorter. Den är en stoppkloss i förbindelsen mellan södra Sverige och Norrland. Den är också dessvärre mycket olycksdrabbad. Denna väg har diskuterats i massor av år. De som har varit med länge påstår att det lär gälla ett trettiotal år. Den nu tilltänkta vägsträckningen, som man håller på att planlägga, skall ha motorvägsstandard. Men den går genom ett kulturlandskap, som också är av riksintresse. Det är planerat att den skall gå genom Den sliter fullständigt sönder ett öppet landskap med fina uppländska jordbruksmarker. Det är ganska naturligt att ett sådant förslag har mött stora invändningar. Det är ganska naturligt att ett sådant förslag kommer att överklagas. Lokala föreningar har bildats, med massor av människor som aktivt arbetar mycket seriöst och som också har presenterat alternativa sträckningar, som man borde ta hänsyn till. Stoppa E 4 Väst heter det nya parti som har tagit säte i Uppsala fullmäktige efter senaste valet och som endast har denna fråga på sitt bord. I alla andra ärenden som varje fullmäktigeledamot har att ta ansvar för lägger man ned sina röster. Jag anser att vi inte kan ha det så här längre i Uppsala län. Det är fullkomligt ohållbart att vi skall ha det på det här sättet när det gäller E 4. En väg av motorvägsstandard, en ny E 4, måste komma till. När Miljöpartiet säger att vi icke skall satsa på bilar är man inte realistisk. Många av oss som är glesbygdsbor vet att bilen är ett måste. Miljöproblemen måste vi lösa genom att se till att få bilarna och trafiken mera miljöriktiga. Trafikutskottet skriver i det här betänkandet, precis som föregående talare sade, att man avstyrker samtliga motionsyrkanden. Man skriver också att ett stort antal av dem kommer att bli tillgodosedda om riksdagen godtar den inriktning av åtgärderna i trafikens infrastruktur som utskottet förordar. Det är ett mycket motsägelsefullt uttalande av utskottet. Det är också väl diplomatiskt. Jag tycker att det är litet klent att utskottet inte klart uttalar sig och tar ställning för vissa vägsträckor. Jag är dock av födsel och ohejdad vana optimistisk, och jag har naturligtvis en förhoppning att just min motion skall tillgodoses, eftersom jag anser att det är nödvändigt att E 4-sträckningen Uppsala Mehedeby får sin lösning innan motsättningen även sliter sönder människorna i den här bygden. I den nationella väghållningsplan som tidigare har fastställts av riksdagen har riksdagen också sagt att standardmåttet för vägavsnittet Uppsala-Mehedeby är motorväg. Det målet får inte ändras. Man har också tidigare avsatt pengar, 198 miljoner, och dessa får inte flyttas. Jag vill nämligen se en vägsträckning mellan Uppsala och Mehedeby i motorvägsstandard, där hänsyn har tagits till såväl kultur som landskapsbild samt att den också skall bidra till en utveckling och tillväxt i Uppland. En tillgång kan den bli för hela Sverige och för oss i Uppsala län.
Fru talman! När Rigmor Ahlstedt först talar om "oss glesbygdsbor" och sedan pratar om Uppsala, måste jag säga att vi har olika definitioner av glesbygd. När det gäller motorvägsstandard på E 4-sträckan från Uppsala upp mot Tierp, som man pratar om, finns det påtagliga brister i Vägverkets miljökonsekvensbeskrivning. Man har också påpekat en bristande samhällsnytta med det här, som gör att det kan finnas andra bedömningsgrunder än dem som Rigmor Ahlstedt har. Det finns också osäkerheter i Vägverkets kalkyl för just den här sträckningen. Det finns därför all anledning att utreda alternativa lösningar. Jag vet inte om Rigmor Ahlstedt har läst Miljöpartiets motion eller hört Miljöpartiets representants anföranden, men jag konstaterar att vi inte vid något tillfälle har sagt att vi vill förbjuda glesbygdsbor att använda bil. Tvärtom har vi fört en seriös diskussion om det här. I vårt budgetförslag ligger en avsevärd pott medel för regional självplanering, så att regionerna själva skall kunna styra och ha en flexibilitet i fråga om de lösningar som de vill ha. I dag har vi diskuterat bara infrastruktur, men när vi har diskuterat glesbygdens behov av bilar i andra sammanhang har vi påpekat rättviseaspekten och påpekat att det finns olika lösningar för olika situationer.
Fru talman! Det är bra att Elisa Abascal Reyes säger att bilen behövs, därför att det är precis vad som behövs i glesbygden. Det är också bra att Elisa Abascal Reyes tar upp detta med samhällsnytta och att hon tycker att det är vettigt att man tittar på en alternativ sträckning. Men vad som är väldigt viktigt är att det här inte får ta för lång tid. Vi har inte tid och råd med flera utredningar. Det finns redan bra förslag som man kan tillgodose. Därför borde de som sitter i trafikutskottet och har den här inställningen ha sagt okej till den här motionen.
Fru talman! Rigmor Ahlstedt må tycka att det alternativ som hon talar för är bra, men andra har påpekat brister. Hon tycker att politikerna i trafikutskottet skall ta sitt ansvar. Jag undrar vilket politiskt ansvar Rigmor Ahlstedt tar när hon står i riksdagen och försöker driva igenom ett beslut i en fråga som är väldigt konfliktfylld och som på lokal nivå uppenbarligen lett till bildandet av ett nytt parti. Det vore konstigt om man skulle försöka lösa problem på det sättet när man företräder sitt län, dvs. genom att helt enkelt gå via riksdagen. Jag rekommenderar Rigmor Ahlstedt att fördjupa dialogen med kritikerna i sitt eget län.
Fru talman! Jag har sagt det förut, och jag upprepar det gärna, att jag anser att det är vi på Uppsalabänken som är bäst skickade att prata när det gäller de frågor som berör vårt län. Jag uppmanar samtliga att lyssna. Jag är säker på att Ingrid Burman, när hon går upp här, kommer att ha en annan inställning än jag har i vissa frågor. Jag tycker att vi har fördjupat dialogen hemma. Det vore främmande för mig som ensam centerriksdagsledamot på Uppsalabänken att inte framföra de här åsikterna. Jag kommer att få möjlighet att framföra dem flera gånger, eftersom motionen nu inte är tillgodosedd. Men jag kommer att driva frågan.

Fru talman! För andra året i rad har jag motionerat om E 4-dragningen genom Uppsala län. Vi har nu här hört av Jarl Lander att det egentligen inte är någonting som trafikutskottet skall syssla med, utan det skall i stället bestämmas regionalt, även när det gäller nationella vägar. Min fråga till Jarl Lander blir då: Är det en fråga för riksdagen att ta ställning till om man skall förbättra gamla vägar, i varje fall när de har god vägstandard, eller bygga nya motorvägar? För mig handlar det väldigt mycket om just detta när det gäller E 4 genom Uppsala län. Där står valet: Skall vi bygga en ny motorväg parallellt med en redan befintlig väg med god standard? Det är inte jag som påstår det, utan Vägverket. Är detta väl använda pengar? Jag anser också att de planer som Vägverket hittills har presenterat strider mot 13 § i väglagen, som talar om olägenhet, minskat intrång och oskälig kostnad. Förslaget innebär att det skulle bli avsevärda skador både på kulturmiljö och på landskapsbild. Det handlar, precis som Rigmor Ahlstedt har sagt, om en dragning över en unik kultur och naturmiljö. De här planerna står i direkt motsatsställning till det beslut som riksdagen snart skall fatta, om jag tolkar majoriteten rätt. Där skriver Jarl Landers eget utskott: "Enligt propositionen" - som man där hänvisar till - "bör nya trafikanläggningar lokaliseras så att de fungerar i samklang med sin omgivning och utformas med hänsyn till regionala och lokala natur och kulturvärden. Möjligheten att utveckla användningen av befintlig infrastruktur bör alltid övervägas innan beslut om ny infrastruktur fattas." Utskottets majoritet ställer sig bakom den här skrivningen. Men då borde väl allt vara gott och väl. Om då Vägverket skulle följa de här riktlinjerna, som Jarl Lander säger sedan skall utvärderas, blir det ingen ny motorväg genom Uppsala län. Då skulle mitt förslag gälla, och då handlar det om planskilda korsningar för att undvika flaskhalsen genom Uppsala stad och ombyggnad av vissa delsträckor på övriga E 4 upp till Det är det som ni i betänkandet beskriver som förbättringar. Men vad är då egentligen mitt problem? Trots att majoriteten i utskottet, tycker som jag - för det skriver man i betänkandet - och trots att man säger att miljöanpassat är ett honnörsord som skall gälla framöver och trots att man säger att vi skall förbättra vägar i stället för att bygga nya lyfter man fram detta. Ni fattar riktlinjerna för framtiden. Ni bryr er inte om de planerade vägbyggnationerna. Genom passivitet, eller genom underlåtenhet, låter man Vägverket fortsätta med planer på nya motorvägar som skär rakt genom känsliga naturmiljöer. Man lägger nya motorvägar parallellt med befintliga vägar som har god vägstandard - utom på vissa delsträckor, där det krävs förbättringar. I den meningen delar jag Rigmor Ahlstedts uppfattning. Man fattar ett beslut här i kammaren, om det går som majoriteten vill, och sedan fortgår verksamheten, i varje fall de närmaste åren, som om ingenting hänt. Får jag höra att ni kommer att gå tillbaka så att riktlinjerna gäller fr.o.m. nu, eller skall miljö och natur få vänta i Jarl Landers Sverige? När utskottet avslår min motion har man två motiv. Det första är det nya planeringssystemet. Man menar då antagligen den nya regionala beredningsgruppen. Min motion handlar om en nationell väg. Såvitt jag förstår krävs ett centralt inflytande i detta. Jag kunde inte, när jag läste, förstå kombinationen. Det andra motivet är att man avvaktar den trafikpolitiska proposition som regeringen kommer att lägga till riksdagen år 1998. Under tiden får verkligheten, dvs. Vägverket, tydligen agera fritt utan hänsyn till nya riktlinjer som i dag fattas i den här kammaren, i varje fall om det redan finns arbetsplaner när det gäller nya motorvägar. Jag kan inte uppfatta majoritetens beslut på annat sätt. I en av våra reservationer lyfter vi fram att det är viktigt med en regelbunden översyn av investeringsverksamheten, när det gäller det som är beslutat, mot bakgrund av de förändringar som sker i teknikutveckling, samhällsutveckling och miljökunskap. Det betyder att insatser på vägområdet bör inriktas på driftsoch underhållsverksamhet samtidigt som vissa flaskhalsar byggs bort. Hade vi fått gehör för denna syn hade också Vägverkets planer på en dragning av E 4 genom Uppsala län stoppats. Nu framhärdar majoriteten i att tillåta nya motorvägsbyggen i avvaktan på ett framtida beslut. Så blir då allt tal om miljöhänsyn och samhällsekonomiskt tänkande en chimär. Fru talman! Motionen om E 4:s dragning genom Uppsala län kan uppfattas som en lokal motion. Visst har frågan en avgörande betydelse för alla oss som lever och bor i länet. Uppsala kommunfullmäktige har t.ex. avvisat förslag på en ny dragning genom Uppsala kommun. Men det handlar kanske framför allt om miljöhänsyn och hur vi använder våra samhällsekonomiska resurser. Uppsala län är ett onödigt beslut. Det är fattat i en tid då miljöhänsyn spelade liten eller ingen roll. Trafikutskottet kunde ha undanröjt det beslutet om man vågat hävda att riktlinjerna för framtiden även skall gälla nu liggande planer för Vägverket.
Fru talman! Jag har inte för avsikt att i detalj prata E 4. Jag vill bara klarlägga en frågeställning som var uppe tidigare i debatten, för att det inte skall bli något missförstånd. Jag sade att regionerna får ett större inflytande. Det gäller naturligtvis de vägar som inte är stamvägar, men statliga vägar. Stamvägarna har ju Vägverket huvudansvaret för tillsammans med regeringen.
Fru talman! Det är bra att Jarl Lander förtydligar detta. Det framgår inte i betänkandet, trots att det är motivet för att avstyrka min motion. Det innebär att betänkandet är otydligt på den punkten. Det innebär också att trafikutskottet kunde ha ett inflytande när det gäller att hävda vissa riktlinjer till Vägverket, om trafikutskottet ville ta det ansvaret. För mig är det märkligt att vi om en stund kommer att fatta beslut om vissa riktlinjer för framtiden. Min fråga till Jarl Lander blir: Kommer de att gälla retroaktivt, kommer man att se till att de planer som redan finns också omfattas av dem eller kommer miljöhänsynen att få vänta?

Fru talman! Jag skall uppehålla mig vid den halva av Sverige som ligger norr om Sundsvall. Jag menar att det där har förts en annorlunda trafikpolitik just när det gäller inriktningen av investeringar. Det märks på att vi där drabbas av högre transportkostnader på grund av att konkurrensen mellan trafikslagen är bristande. Det är naturligtvis till nackdel för näringslivet och den regionala utvecklingen. Jag vill instämma i vad Elisa Abascal Reyes tidigare har sagt, och i hennes yrkanden. Norr om Sundsvall finns ingen bra försörjning när det gäller järnvägstrafik. Där människor bor, längs kusten, går det ingen järnväg. Den går en bit in i landet, beroende på ett gammalt försvarstänkande som har sina rötter i 1800-talet och rädslan för ryssen som skulle komma från Finland. Det är alltså helt otidsenligt. Sundsvall till Umeå, är därför av största vikt för hela Norrlands trafikstruktur. Det är också viktigt att den fortsätter upp till Luleå, och så småningom över till Finland, så att vi får ett sammanhängande transportsystem. Det skulle pressa priserna för företagen. Det skulle göra att arbetsmarknaden mellan städerna längs Norrlandskusten, dvs. ungefär halva landet, länkades ihop. Det skulle ge fler jobb och bättre möjligheter till utbildning. Detta är av allra största vikt. Jag skulle vilja säga att det kanske är det viktigaste trafikprojektet, om vi ser till enskilda projekt. När man ser på prioriteringarna blir man därför litet förskräckt över inriktningen på investeringarna. Man satsar faktiskt än så länge ensidigt på E 4, och man gör det på ett konstigt sätt. Det handlar i huvudsak om statusprojekt av det större formatet. Just nu byggs Höga kusten-leden genom ett mycket skyddsvärt område. Det skulle vara skyddat enligt naturresurslagen. Man bygger ändå. Det har aldrig miljöprövats sedan länsstyrelsen av statusskäl vägrade låta regeringen göra miljöprövningen. Man bygger där en av de största och dyraste broarna i landet trots att det redan finns en bro litet längre uppströms som skulle kunna klara detta. Man skulle kunna spara pengar i miljardklassen genom att ha den alternativa sträckningen och samtidigt se till att bl.a. Kramfors på det sättet fick bättre trafikförsörjning i framtiden. Det är ett exempel på felaktig inriktning på investeringar. Det gäller också andra delar längs E 4. Det drivs en kampanj i Sundsvall för att bygga en högbro mitt inne i staden med statens medel. Det är en kostnad i miljardklassen. Det löser inte trafikproblemen där, och det ökar miljöproblemen. Det finns ett behov av att få ut E 4:an ur stan. Det betyder naturligtvis att man inte skall bygga en bro mitt inne i stan, utan man skall bygga den utanför. Det planeras också för det, men det kommer i andra hand i den planeringen, dvs. den blir inte byggd förrän om en mycket lång tid. Och under tiden slösar man med pengar. Det är, återigen, en felaktig inriktning på investeringarna. Detta är egentligen poängen. Om man låter statusprojekt gå före en bra miljö och en bra trafikstruktur kommer pengarna på fel håll. Vi har ett antal sådana här exempel just i Norrland. Man har byggt på ett sätt som har kostat mycket men inte skapat de trafikstrukturer som vi egentligen behöver. Med detta, fru talman, vill jag, som sagt, instämma i Elisa Abascals yrkanden.

Fru talman! Efter det här inlägget från Roy Ottosson vill jag betona och understryka att Botniabanan skall byggas. Det är klart utsagt i och med att den här propositionen är framlagd och betänkandet nu behandlas. Botniabanan skall byggas. En finansiering av hela Botniabanan upp till Umeå, som det ser ut i det här läget, skall presenteras i vårpropositionen. Det råder alltså inget tvivel om att de första stegen nu kan tas för att Botniabanan skall bli verklighet.
Fru talman! Till Karin Starrin vill jag säga att det i så fall vore lämpligt att redan nu säga att man naturligtvis skall fortsätta upp till Luleå. Man skall inte lägga så mycket pengar på statusprojekt på E 4:an. Det dränerar ju statskassan och minskar möjligheten att få bättre konkurrens mellan trafikslagen och en bättre trafikstruktur i Norrland.
Fru talman! Jag lyssnade på Roy Ottossons inlägg och tyckte att det rådde vissa tveksamheter kring om Botniabanan skulle byggas eller inte. Därför var det angeläget för mig att säga att Botniabanan skall byggas, i en första etapp fram till Umeå. Sedan skall vi naturligtvis jobba stenhårt för att hitta finansiering också för den fortsatta sträckningen.

Fru talman! Jag skall ta upp behandlingen av Götalandsbanan. Jag tycker att man i betänkandetexten blandar samman den här banan med Europabanan på ett sätt som skapar förvirring. Jag undrar också om det inte finns en del sakfel i texten. Tranås, via Borås och Jönköping. I Tranås anknyter den till Södra stambanan. Sedan fungerar den som bana till Stockholm, via Linköping och Norrköping. Det är fråga om en ombyggnad mellan Göteborg och Borås, via Landvetter flygplats. Det är fråga om en nybyggnad mellan Borås och Jönköping - det som vi kallar den felande länken. Det är fråga om en nybyggnad mellan Jönköping och Tranås - det som vi kallar den "genande" länken. Helsingborg. Därifrån går den vidare till Jönköping och anknyter till de banor som jag har nämnt. I betänkandetexten talas det om att Europabanan anknyter till Mjölby. Jag förstår inte vad ni menar med det; jag bara konstaterar att det står så. Europabanan är en helt ny sträckning ifrån söder hela vägen upp till Jönköping. Europabanan avlastar Södra stambanan; det är sant. Den byggs nämligen parallellt med Södra stambanan. Europabanans uppgift är att bära mycket snabb trafik till Västskåne och Danmark. Men den har små nya marknader utefter den långa nya sträckningen. Götalandsbanan avlastar delvis Västra stambanen, men framför allt har den nya marknader som inte finns i dag. Sträckan Göteborg-Landvetter flygplats Borås kan anknytas till Jönköping och alla andra orter norrut utefter Södra stambanan, t.ex. Linköping och Norrköping. I dag är det mycket omständligt och tidsödande att resa dit i och med det nuvarande järnvägsnätet. Låt mig ge ett par exempel. Att åka från Borås, som är min hemstad, till Norrköping tar i dag 3 timmar och 40 minuter. Med Götalandsbanan och vanliga snabbtåg - X 2000 - skulle det ta 1 timme och 40 minuter. Om vi i en framtid skulle få höghastighetståg skulle det ta drygt en timme. Att åka från Borås till Jönköping tar i dag faktiskt 2 timmar och 20 minuter. Med X 2000 skulle det ta något mer än en halvtimme. Man åker alltså en lång omväg med dagens järnväg. miljoner. Halva Sveriges befolkning finns alltså i den här banans sträckning. Dessa fördelar med Götalandsbanan - de nya marknaderna - nämns över huvud taget inte i betänkandet. Däremot talar man i betänkandet om avlastningsmöjligheterna. Men faktum är att avlastningsmöjligheterna inte är det centrala för Götalandsbanan. Man har missat poängen. En annan viktig poäng med Götalandsbanan är de mycket goda etapputbyggnadsmöjligheterna, som Europabanan faktiskt saknar. För det första gäller det den s.k. felande länken. Ulricehamn-Jönköping. Detta är detaljstuderat av byggbolaget NCC och beräknas kosta 3 miljarder kronor med dubbelspår. Om den felande länken blir utbyggd innebär det att vi har knutit ihop bannätet, så att vi i praktiken har fått en början till det som vi kan kalla för Götalandsbanan: Göteborg-Borås Ulricehamn-Jönköping-Nässjö-Tranås. Och så kan man fortsätta med Södra stambanan. För det andra gäller det den "genande" länken mellan Jönköping och Tranås, eller för att vara exakt: Jönköping och Frinnaryd. Det handlar om 50 km. Den är skattad till en kostnad om knappt 2 miljarder kronor. Den ger stora tidsvinster. För det tredje är det fråga om en ombyggd bana mellan Göteborg och Borås, via Landvetter flygplats - precis samma banombyggnad som vi har utanför Stockholm över Arlanda. Den innebär stora tidsvinster och självfallet nya marknader i och med flygplatsen. Man måste komma ihåg att den bandelen också ger kust-till-kust-banan - Göteborg-Karlskrona Kalmar - samma fördelar. Det handlar också om anslutning till flygplats och om snabbare transporter. Den totala kostnaden för dessa åtgärder har skattats till 8-10 miljarder, men om man lägger ut dem över en lång tidsperiod blir det inte så mycket. Man kan jämföra med vad vi nu avser att lägga ned på Dessa fördelar med Götalandsbanan är inte heller framlyfta i betänkandet. Det finns inga som helst resonemang om vad dessa etapputbyggnadsmöjligheter kan ge. Man måste ställa en fråga: Har regeringen och utskottet uppfattat att banan öppnar nya marknader och rymmer dessa etapputbyggnadsmöjligheter? I regeringstexten står det: "Götalandsbanan och Europabanan bör ses som två alternativ bland flera för att avlasta befintliga järnvägar." Detta stryks under av utskottet även om orden "två bland flera" har lyfts ut och inte återkommer i utskottets övervägande. Järnvägen - i det här fallet - har stor betydelse eftersom den går genom en mycket befolkningstät region. Faktum är att den går genom landets mest befolkningstäta region, möjligen med undantag av Mälardalen. Den öppnar nya pendlingsmöjligheter och nya arbetsmöjligheter. Den förändrar arbetsmarknaden och påverkar näringslivets utveckling. I banans korridor finns faktiskt sju universitets eller högskoleorter och en betydande andel av landets forskningsoch utvecklingsresurser. Den ger också stora positiva miljöeffekter när buss och biltrafik ersätts. Dessa effekter förstärks ytterligare genom att flygresor kan överflyttas till tåg. Sannolikt kan också expresstrafik med lättgods och högvärdigt gods överflyttas från väg och flygtrafik. Man kan jämföra med Mälarregionen och Hjälmarregionen, som har tre kapacitetsstarka banor för östvästlig snabbtågstrafik. Något motsvarande finns faktiskt inte alls söder om Vättern, trots befolkningsmängden. Det är högst anmärkningsvärt. Götalandsbanan öppnar dessutom för en meningsfull introduktion av höghastighetståg och blir i det perspektivet naturligtvis än mer intressant om också Europabanan byggs. Jag vill vända mig till min ärade socialdemokratiske kollega som företräder utskottet. Motionsyrkandena, inklusive kravet på en utredningsman, avstyrks. Man gör det med motiveringen att det under kommande planperiod inte finns finansiellt utrymme för att realisera bl.a. projektet Götalandsbanan. Samtidigt förutsätter ändå utskottet att projektet "kommer att prövas vidare inom ramen för det fortsatta planeringsarbetet. Möjligheterna att finna alternativ finansiering bör därvid prövas." Då vill jag fråga Jarl Lander: Borde inte den typen av formuleringar ha lett fram till att man tillsätter en utredningsman, så att projektet kan realiseras om medel kommer fram? Fru talman! Jag vill yrka bifall till s-motionerna Roland Larsson som första namn. I alla krävs att en utredningsman tillkallas. Samma krav finns för övrigt i m-motionen T17 av Lennart Fridén och Birgitta Wichne. Så vi är inte på något sätt ensamma. Därtill finns det ytterligare fem motioner som enkom berör Götalandsbanan, och så finns det några som kopplar samman den med Europabanan. Trycket är alltså stort. Själv lade jag fram den första motionen i frågan i januari 1986, och varje år sedan dess har den tagits upp i olika konstellationer och av de flesta partier här i riksdagen. Jarl Lander! Varför avvisa en utredningsman?

Fru talman! Jag vill bara säga till Berndt Ekholm att jag hoppas att han har uppmärksammat det särskilda yttrandet från Miljöpartiet om just Götalandsbanan. Det hittas på s. 131 i betänkandet. Jag hoppas att han också uppmärksammar den skrivning som stöder en utbyggnad av Götalandsbanan och Europabanan i reservation nr 13, om planeringsramar. Så om Berndt Ekholm vill ha stöd finns det andra än dem han räknade upp som kan tänka sig att stödja det här projektet. Berndt Ekholm är också mycket välkommen att stödja reservationen, som jag har yrkat bifall till.
Fru talman! Det är väldigt trevligt att det finns uppbackning för det här förslaget. Det är faktiskt ett mycket bra förslag. Men samtidigt är det väldigt synd att det bara blev ett särskilt yttrande, och jag beklagar, fru talman, att jag inte får yrka bifall till ett särskilt yttrande.
Fru talman! Ett litet klarläggande: Det särskilda yttrandet hänvisar till reservation nr 13. Där nämns Götalandsbanan och Europabanan och att utbyggnaden av dem kan påbörjas enligt vår planeringsram.
Fru talman! Mitt anförande gällde ju Götalandsbanan, och då hade det varit väldigt bra om det hade funnits en reservation om just den banan.
Fru talman! Jag begärde replik med anledning av att Berndt Ekholm så intensivt önskade att jag skulle svara på ett antal frågor. Det är en sak som jag tänkte klarlägga litet, eftersom utskottet skriver att man förutsätter att projekten kommer att prövas vidare inom ramen för det fortsatta planeringsarbetet. Det är just precis vad vi förutsätter. Det har Banverket resurser för. Varför skall man då behöva tillsätta en speciell utredningsman? Det här kan ju prövas kontinuerligt inom det normala arbetet hos Banverket. Naturligtvis tycker även vi i utskottsmajoriteten att detta är ett mycket intressant objekt. Men ekonomin tillåter tyvärr inte i dagens läge att man lägger in detta objekt inom den planeringsram som vi nu har att behandla.
Fru talman! Vi skulle naturligtvis kunna föra en ganska lång debatt om hur man prioriterar. Vi skulle naturligtvis kunna diskutera om Botniabanan är en rimlig prioritering kontra Götalandsbanan. Men jag skall inte bry mig om att göra det. Jag inser nämligen att en sådan debatt inte skulle leda till något annat än en stor strid här i kammaren, och den behöver vi inte ta. Jag konstaterar att utskottet och regeringen har gjort sina prioriteringar när det gäller frågan om var pengarna skall läggas. Men det som vi diskuterar i dag är ju behovet av en utredningsman. Sedan några år tillbaka har man i samband med sådana här litet större projekt börjat tillsätta utredningsmän. Vad jag förstår gäller det exempelvis Botniabanan, som mycket riktigt också har hamnat på listan över prioriterade projekt. I den argumentation som utskottet använder säger man att man faktiskt tycker att det här är ett bra projekt och att det skulle behöva komma med i det fortsatta planeringsarbetet. Då vore det ju för tids vinnande väldigt bra, tycker jag, om man fick en utredningsman som kunde göra en ordentlig genomgång av projektet, så att det snabbt kan omsättas om det kommer fram medel. Sedan skall vi komma ihåg en sak till när vi talar om utredningsmän. Det är inte bara fråga om Banverket, utan också om SJ, om Länsstyrelserna och om kommunerna. Ett så här stort projekt, och för övrigt också kombinationen med andra finansieringsformer, motiverar alltså en utredningsman. Jag skulle vilka fråga Jarl Lander: Är det ändå inte ganska modest att yrka på en utredningsman? Det kostar ju egentligen inga pengar.
Fru talman! Berndt Ekholm börjar med att jämföra med Botniabanan. Utredningsmannen för Botniabanan skulle ju försöka få fram regionens medfinansiering i detta projekt. Det vi pratar om när det gäller Götalandsbanan och det Berndt Ekholm säger om en utredningsman är inte riktigt samma sak. Jag förstår inte riktigt vad denna utredningsman skall göra. Alla de presentationer utskottet har fått av intressenter för Götalandsbanan visar ju på färdiga projekt som i princip går att lägga in i planeringsramen. Men tyvärr är inte denna planeringsram tillräckligt stor för att vi skall få plats med detta objekt. Det är bara där problemet ligger, som jag ser det.

Därför behövs det ingen ytterligare utredningsman.

Fru talman! Jag tänkte också säga några ord om Götalandsbanan. Jag har nämligen också motionerat om den. Det började jag med för ganska länge sedan. Då var intresset inte särskilt stort. Därefter har intresset för banan, av precis de skäl som Berndt Ekholm här tidigare redovisade, ökat markant ute bland dem som sysslar med det här. Det har ökat inte minst hos de kommuner som finns utmed banan, som ser fördelarna med att få en förbindelse mellan öst och västkusten. Banan skulle dessutom få stor betydelse för trafiken från Europa och mot Öst och Västeuropa. Det är också en väg och en led som är intressant. Utskottet kittlar oss litet grand genom att säga det här är ett intressant framtidsprojekt, men sedan avslutar man med att låta det förbli ett framtidsprojekt. Det reagerar vi mot. Det finns väldigt många motiv för att genomföra detta. Jag skall inte upprepa allt det som Berndt Ekholm har sagt. Det finns ingen anledning att göra det, för vi har identiska uppfattningar i den här frågan. Det är viktigt för att öka närheten mellan allt det som finns mellan Göteborg och Stockholm söder om Vättern. Där är avstånden i tid långa, även om det geografiskt sett inte är så. Precis som Berndt Ekholm visade skulle restiderna minska mycket markant. Här finns också en mycket stor mängd små företag. De är i behov av snabba förbindelser och kontakter. En företagare i Gällstad utanför Ullricehamn sade: Vi vågar knappast inte bjuda in representanter för köpare från Europa. Vi vågar inte ta dem hit till Gällstad, för då tycker de att de har kommit bort. De måste ju åka bil från Göteborg, eller hur de nu skall ta sig hit Med en järnväg här skulle persontrafik och även godstrafik markant förändras, och de berörda företagen skulle ligga väl till. Här finns en mycket stor potential för att skapa alla de arbetstillfällen som vi vill ha, samtidigt som byggandet av en sådan här bana skulle ge arbetstillfällen. Detta är en investering, inte en konsumtion. Det är en investering för framtiden. Det är en investering för att få en bättre miljö och en utveckling i alla de regioner som banan skulle passera. Fru talman! Jag har samma yrkande som Berndt Ekholm tidigare framfört.

Fru talman! Man skulle kunna säga att det är tur att jag inte begärde mer än ett tvåminutersinlägg, med tanke på att de tidigare talarna så väl har utvecklat idéerna bakom Götalandsbanan. Jag skall ändå ta upp ett par punkter i den frågan. Det har talats mycket här i eftermiddag om samhällsekonomin, om effektivitet, behovet av ett genomtänkt infrastrukturellt nät och ökad hänsyn till miljön. Ett förslag till utbyggnad och upprustning som skulle kunna tillfredsställa alla dessa aspekter är det som ryms inom det föreslagna projektet med den s.k. Götalandsbanan. Och denna, Jarl Lander, är varken regional eller lokal utan berör över 40 % av svenskarna. Det är ett projekt som den europeiska järnvägsunionen finner så självklart att den på sina kartor över ett framtida europeiskt järnvägsnät har haft denna bana inritad i många år. Jag kan konstatera att det är över sex år sedan jag första gången tog del av de idéer som man där har om detta. Under många år har man seriöst arbetat med denna fråga, och idén om Götalandsbanan stöds av politiker representerande alla partier och med anknytning till orter längs hela banans längd. Den skulle - som vi hört här - gå från Göteborg över Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping ända upp till Stockholm. När jag tar del av betänkandet blir jag därför mycket förvånad för att inte säga besviken över hanteringen. Jag får intrycket att man buntat ihop Götalandsbanan och Europabanan bara för att de utgör två stora projekt som man nu beslutat sig för att inte stödja. Götalandsbanan är förtjänt av ett bättre öde och att få sin egen separata behandling. Den mycket anspråkslösa begäran i några av motionerna om att bara få en utredningsman tillsatt för det fortsatta arbetet borde inte ha varit svår att tillstyrka. Fru talman! Jag är inte pessimist men realist - de flesta har nog redan bestämt sig för hur man skall rösta - och det är det som får mig att avstå från att driva fram en votering i frågan nu, utifrån de motioner som jag har undertecknat. Men en sak är säker - numera säkrare än att breven kommer med posten. Motionerna kommer snart igen, oavsett om det blir i anslutning till en kommande proposition eller under allmänna motionsperioden i höst. För Götalandsbanan bör bli ett topprioriterat projekt ur såväl kommunikations som miljösynpunkter.

Fru talman! Det har i dag talats om bilar och om tåg, och vi har varit inne på sjöfart. Jag tänker ta upp ett helt annat trafikmedel, nämligen cykeln. Cykeln är enligt de nationella resvaneundersökningarna faktiskt lika viktig som tunnelbana, spårvagn och pendeltåg tillsammans. Jag tycker faktiskt att min motion om ett stomnät för cykelvägar borde ha tillstyrkts. Jag har fått en mycket välvillig skrivning, där det framhålls att man bör tänka på detta när man diskuterar trafikpolitik, att motionen bör sättas in i ett större sammanhang och att vi bör främja "cyklismen", som cyklandet har döpts till. Jag tycker att detta är bra, men jag menar fortfarande att man för att cykeln skall komma in i sitt sammanhang - som enligt min uppfattning är transportekonomiskt - också måste tänka på de gående liksom på bil, tåg, flyg och sjöfart. Alla dessa trafikmedel bör användas där de passar bäst och är mest ekonomiska, både miljömässigt och pengamässigt. Jag tycker att cykeln fyller ett viktigt syfte i detta sammanhang. Cykeln betyder precis som bilen frihet, och cykeln är snabb, särskilt i en stadskärna. Dessutom får man faktiskt motion när man cyklar. Därför väljer också allt fler att cykla. Men om man tittar t.ex. på Vägverkets planering av i dag finner man ingenting om vägar för cyklar. Man talar om motorvägar, 13-metersvägar och vägreparationer, men över huvud taget ingenstans talar man om cykelvägar. Först på det verksamhetsområde som kallas miljö kommer cykeltrafiken in. Vägverket vill ju reformera den svenska trafiken, och man har då åtta reformområden. Dessa områden är ökad hänsyn till miljön, ett energisnålare samhälle, minskade utsläpp i luften, bättre luftkvalitet i tätort, mindre buller, mindre föroreningar av mark och vatten, bättre utformad vägmiljö och skapande av kretslopp. Alla de här punkterna innehåller faktiskt, fru talman, kvaliteter som främjas av cykelåkning. Det är därför konstigt att Vägverket inte tar med cykeln när man lyfter fram dessa olika reformområden. Det enda område där Vägverket tar upp cykeln handlar om säkerhet, och det som man då tar fram i förbudssamhället Sverige är att vi måste öka användningen av cykelhjälm. Det är det enda som man säger om cyklismen. Jag tycker att det är både olyckligt och defensivt. Det är klart att antalet olyckor skulle minska oerhört mycket om det fanns cykelvägar. I dag finns det faktiskt ingen ordentlig miljö för cyklister som vill ta sig fram i trafiken. Det är oroande att antalet olyckor med cykel ökar. Men att ensidigt satsa på hjälmar som en lösning på detta betyder enligt de studier som jag har sett på bara att cyklingen minskar, inte ökar. Möjligen minskar olyckorna något. Jag vill att Vägverket får i uppdrag att göra ett stomnät av cykelvägar över landet. Jag vill också få till stånd en annan inställning till cyklister. I dag är man väldigt negativ till cyklister. Jag vill bara ge några argument för ett ökat cyklande, som jag tycker att Vägverket borde ta del av. Jag kanske också följer upp min motion nästa år med att visa på det nytänkande som finns beträffande cyklismen. Vi behöver bara åka till Danmark eller Frankrike för att se vad man kan göra för att öka möjligheterna för cyklisterna att ta sig fram i städerna. Också parkeringsfrågan är något som borde titta närmare på. Man kan inte parkera sin cykel vid riksdagshuset. Jag tycker att det borde finnas cykelställ för riksdagen. Jag vill sluta min plädering genom att ge litet fler argument för ökat cyklande. Cykeln är energisnål. Inget transportmedel kommer i närheten av cykelns verkningsgrad. Den är billig, den har väldigt god livslängd och den har mycket låga underhållskostnader. Den är snabb, särskilt i tätorter. Som jag sagt tidigare ger den bra motion och är miljövänlig. Cykeln är också lätt att ta med sig. Man kan frakta den lätt både på långa och på korta avstånd. Den ger också vidgade vyer. Man kommer mycket närmare naturen när man är ute och cyklar. Man lär sig hur vägarna och trafiken ser ut. Cykeln är också social. Den ger frihet. Man kan använda cykeln när man vill det. Fru talman! Jag skall inte yrka bifall till min motion. Jag vill att vi skall få till stånd ett stomnät över cykelvägarna i Sverige, ungefär som cykelvägnätet på den cykelkarta över Storstockholm som jag nu visar upp.

Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av det anförande Rigmor Ahlstedt från Centerpartiet höll om motorväg genom Uppland. Vi representerar båda två Uppsala län. Rigmor Ahlstedt gav en något underlig bild av vad vi har för oss i Uppsala län. Det var därför jag tänkte att jag må gå upp i talarstolen och lägga något till rätta. Hela argumentationen från Centerpartiets representant låter onekligen ganska föråldrad och otidsenlig. Huvudargumentet sammanfaller i stort sett med Vägverkets gamla sätt att göra prognoser för utvecklingen av biltrafiken i Sverige. Den prognos som ligger bakom förslaget om E 4, dvs. en utbyggnad av motorvägen genom Uppsalaregionen, har hamnat på det fantastiska värdet att biltrafiken kommer att öka med 50 % till år 2010. Det är alltså den gamla metoden som har använts, dvs. att titta på hur trafikutvecklingen har varit i Sverige tidigare, att göra en prognos med detta som bas och att hamna i ett fullständigt orimligt läge. Det är naturligtvis sant att vägtrafiken har ökat i landet. Vi vet också att om den ökningen skulle fortsätta hamnar vi i en omöjlig situation. Alla känner till detta, och vi vet att vi måste ställa om en långsiktigt ohållbar utveckling till en långsiktigt hållbar. Detta har uttalats flera gånger i kammaren av regeringen, och detta är en av de viktiga punkterna i regeringsförklaringen. Det som förvånar mig litet grand är att utskottet inte har tagit till sig detta fullt ut och har haft kraften att genomdriva att även de gamla nu rullande men förlegade planerna ändras. Det verkar på något sätt som om man låter Vägverket fortsätta i den gamla trallen med de gamla planerna och inte orkar ge nya direktiv. Riktlinjer för en annan utveckling i frågan har givits i en partimotion från Miljöpartiet. Elisa Abascal Reyes har föredragit argumenten, och jag tänker inte upprepa dem. Men jag skulle bra gärna vilja påminna i första hand Rigmor Ahlstedt och övriga som lyssnar att i Uppsalaregionen finns det en utomordentligt bra och modern plan för att få en infrastruktur som håller i ett långsiktigt perspektiv. När det nu kommer signaler om att bygga ut motorväg E 4, kommer den vägen inte bara att vara ett steg i fel riktning sett ur ett helhetsperspektiv för infrastrukturen, utan den kommer att försvåra genomförandet av arbetet i Uppsalaregionen. Vi får utgifter i fråga om anslutningar till motorvägen, men vi får också svårare att få pengar till de satsningar som behövs inom regionen. Detta är dessutom en region som har bra tågförbindelser norrut. Det finns inget skäl att ens tänka sig att bygga ut motorvägen. Jag kan också trösta de centerpartister som är förvånade över denna ivriga argumentation för motorvägar att Rigmor Ahlstedt är ensam i kommunfullmäktige att stödja detta förslag. I den sista omröstningen i fullmäktige blev det en majoritet för det regionala förslaget, vilket i praktiken betyder att vi i Uppsalaregionen inte ställer oss bakom förslaget om E 4.

Värderade talman! Eftersom jag inte sitter i trafikutskottet kan jag aldrig uttrycka mig något slags uppmuntran till det kansli som finns för utskottet i vardagslag. När jag ser betänkandet och den enorma mängd motioner som trafikutskottets kansli har fått hantera, ser jag också med viss beundran på det arbete ni har lagt ned för att se till att vi som vill markera vår uppfattning om lämpliga trafiklösningar för våra landsdelar får våra ord något så när tillgodosedda. Jag har i motion T526 pläderat för en snabb utbyggnad av Götalandsbanan. Men en smålänning inser ju att om inte pengarna räcker går det inte att bygga det man vill ha. Därför har jag förståelse för att inte den snabba utbyggnad görs som vi alla hoppas på. Jag begärde ordet för att jag känner sympati för att Berndt Ekholm, Lennart Brunander och Lennart Fridén har sagt att frågan borde utredas snabbare än vad som föreslås i betänkandet. I betänkandet står följande: "Utskottet förutsätter dock att de båda projekten", varav Götalandsbanan är det ena, "prövas vidare inom ramen för det fortsatta planeringsarbetet." Jag känner ändå ett visst hopp för att riksdagens besked till regeringen gör att frågan inte blir bortglömd. Med den plädering som har framförts av Berndt Ekholm, Lennart Brunander och Lennart Fridén med stöd av mig, blir det ytterligare litet markering av att vi som företräder den regionen ser fram emot att regeringen gör något åt frågan. Det är en enkel match för regeringen att ordna fram en utredare - inte minst nu när det finns människor som ropar efter att få göra arbetsinsatser i det här landet.

Fru talman! Jag har tagit del av utskottets betänkande. Jag tycker verkligen att den motion som har väckts av representanter från Norrbottensbänken har fått ett positivt bemötande. Men jag vill ändå understryka vikten av att Haparandabanan får byggas. Den är alldeles nödvändig, dels för att kunna bygga Botniabanan färdigt ända fram till Luleå, dels för näringslivets konkurrensmöjligheter. Det finns en stor marknad på andra sidan gränsen - den ryska marknaden. Det finns många naturtillgångar som skulle kunna exploateras och tas till vara. Vi hoppas att även den spårvägsanläggning som nu finns på försök i Haparanda skall kunna byggas. Den är en förutsättning, med tanke på att Finland och Sverige har olika spårbredder. Men en annan fråga är naturligtvis också angelägen. Den gäller möjligheterna att minska miljöskadorna. Ju mer gods vi kan transportera på järnvägen, desto bättre är det för miljön. Då slipper vi många tunga lastbilar som kör utefter vägarna.

Fru talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som rör polisväsendet. Den moderata gruppen i justitieutskottet har reserverat sig under två moment samt fogat två särskilda yttranden till betänkandet. Senare års besparingar på rättsväsendet har drabbat polisen extra hårt. Antalet poliser har minskat. Utbyggnaden av närpolisen har på flera håll stannat av. Många av de mest erfarna brottsutredarna har erbjudits och gått i pension. Just nu pågår uppsägningar av en stor del av polisens civilanställda, vilket kommer att innebära att poliser tvingas sätta av värdefull tid till administrativt arbete. Sparkraven har lett till, och kommer att leda till, att polisen inte kan upprätthålla den operativa nivå som vi moderater anser är nödvändig. Vi moderater har vid flera tillfällen yrkat på högre anslag till polisen än regeringspartiet och dess stödpartier. Så är fallet även då det gäller årets budget. I en debatt i denna kammare så sent som i förra veckan debatterades ett betänkande under rubriken Processrättsliga frågor. I denna debatt påstod Centerns representant att vi moderater i årets budgetförslag inte yrkat på högre anslag till Polisen än vad Socialdemokraterna och Centern gjort. Senare i debatten instämde även socialdemokraternas representant i detta påstående. Fru talman! Jag tar detta tillfälle i akt att tillrättalägga detta felaktiga påstående. I ett särskilt yttrande till detta betänkande redogör vi för vår uppfattning att sparkraven på polisen leder till klara försämringar. Vid behandlingen av årets budgetproposition föreslog vi ett i förhållande till regeringens förslag ökat anslag för 1997 på 125 miljoner kronor till polisen. I vårt budgetförslag fanns 100 miljoner till Schengensamarbetet och 25 miljoner för att kunna starta utbildningen av 150 nya polisaspiranter fr.o.m. den 1 januari innevarande år. Vårt förslag hade resulterat i fler poliser på gator och torg, högre uppklarningsprocent och därmed färre brottslingar i frihet. Den nu förda politiken med förtida pensionsavgångar i förening med stoppad nyrekrytering kommer att leda till framtida polisbrist. I Rikspolisstyrelsens anslagsframställan för polisväsendet för budgetåret 1997 uppskattades kostnaderna för Schengensamarbetet under innevarande budgetår till 100 miljoner kronor. Enligt Rikspolisstyrelsens anslagsframställan är detta kostnader för bl.a. I det budgetförslag som antogs av riksdagens majoritet fanns ingen kompensation för dessa kostnader. Detta innebär att det av Centern stödda regeringsförslaget innehåller en indirekt besparing på polisen med 100 miljoner kronor, som naturligtvis kommer att drabba den övriga polisverksamheten. Här finns inte mycket att välja emellan. Det betyder faktiskt att den lokala närpolisverksamheten indirekt kommer att få bekosta den tekniska anpassningen till Schengensamarbetet. Fru talman! Vi moderater har alltid sett det som en viktig uppgift att på olika sätt bekämpa narkotikan. Bekämpningen av narkotikan kräver att gamla myndighetsstrukturer ses över. Det är angeläget att införsel av narkotika till vårt land förhindras så effektivt som möjligt. Tull och polis besitter var för sig hög kompetens. Vi anser att det är dags att samordna de båda myndigheternas kunnande. Bekämpningen av narkotikan kräver att de gamla myndighetsstrukturerna ses över. En organisatorisk förändring bör komma till stånd där Tullkriminalen och tullens bevakningspersonal integreras med polisorganisationen på de platser där inre gränskontroll kommer i fråga, dvs. i Skåne, Tornedalen, Stockholm samt de övriga hamnar och flygplatser där trafik till och från EU-land förekommer. Med en brottsbekämpning som baseras på gemensamma insatser från polis, åklagare och tull går det att förena de till synes motstående intressena mellan fri rörlighet och en effektiv brottsbekämpning. Fru talman! Enligt vår bedömning finns det starka skäl att inleda en försöksverksamhet med regionala integrerade tull och polismyndigheter. Genom denna integration undanröjs eventuella oklarheter på lednings och styrningsnivå. Vi påstår inte att det nya systemet inte fungerar i samarbetshänseende, men en förändrad organisation gör att de krympande resurserna kan användas effektivare. Samtidigt löser en förändring av organisationen den formella knuten med det dubbla kravet på fri varurörlighet och en hård brottsbekämpning när det framför allt gäller narkotika. I det fall kammarens majoritet inte bifaller den moderata reservationen nr 7 om en integrering av de båda myndigheterna är vi naturligtvis positivt inställda till ett ökat samarbete mellan tull och polis. Denna form av samarbete har emellertid visat sig ganska svår inte minst på grund av de minskade ekonomiska utrymmet. De stora nedskärningar som gjorts har inneburit försämringar vad gäller möjligheterna att avsätta personal för samverkan mellan myndigheterna. Fru talman! Synliga poliser har en viktig brottsförebyggande uppgift. Att förebygga brott är dessutom en av närpolisens huvuduppgifter. De senaste årens besparingar på polisen har lett till en minskning av antalet poliser. Besparingarna har också medfört att civilanställd personal har sagts upp eller kommer att sägas upp. Detta innebär naturligtvis att en större del av polisens arbetstid går åt till administrativa uppgifter. Att i detta läge avskaffa uniformstvånget för poliser leder naturligtvis till minskad synlighet. Vi anser att avskaffandet av uniformstvånget direkt motverkar kravet på ökad synlighet från polisen. Uniformerade poliser har både en brottsavhållande och en trygghetsskapande effekt. Undantag från uniformstvånget skall endast göras då det är absolut nödvändigt för att fullgöra speciella arbetsuppgifter. Fru talman! Vi moderater står naturligtvis bakom båda våra reservationer, men jag yrkar endast bifall till reservation nr 7 för att spara av kammarens knappa tid.

Fru talman! För att rättssystemet skall fungera krävs det att de rättsvårdande myndigheterna respekteras av medborgarna. Rättssystemet måste i sin tur erbjuda människor erforderlig rättssäkerhet. Denna rättssäkerhet är i dag, menar jag, allvarligt hotad av de organisationsförändringar stora delar av rättsväsendet står inför. Förändringarna riskerar att innebära att närheten mellan medborgarna och rättsväsendet till stor del går förlorad. Så får inte ske. En tydlig och konsekvent tillämpning av lagstiftningen, klar och tydlig utformning av lagarna, ett förutsebart straffsystem och en folklig förankring i de dömande församlingarna är viktiga förutsättningar för ett väl fungerande rättssamhälle. Under senare tid har rättsväsendet drabbats av ett antal händelser som medfört ett ifrågasättande av såväl integritet som kompetens att bedöma uppkomna situationer. Det är mycket allvarligt ur allmän rättssäkerhetssynpunkt. Tilltron till polis och åklagare får inte naggas i kanten av enskilda händelser som innebär att åratal av förtroendeskapande verksamhet raseras. Den viktigaste kriminalpolitiska uppgiften för samhället är att minska brottsligheten och därigenom öka människors trygghet. Brottsutvecklingen kan inte enbart stävjas genom de traditionella åtgärderna inom rättsväsendets ram, dvs. ingripande och reaktion på redan begångna brott. Det brottsförebyggande arbetet måste prioriteras och förstärkas. För att lyckas med detta måste alla goda krafter samverka. Engagemanget från allmänheten och ideella organisationer måste tas till vara. Samordning och samarbete mellan myndigheter, enskilda och olika organisationer måste stärkas och utvecklas. Lokala trygghetsplaner är ett sätt att öka samarbetet. Polisen har en nyckelroll i arbetet med att motverka och stävja våldstendenserna i samhället. Speciellt den förebyggande verksamheten är viktig och måste prioriteras. Det är mycket viktigt att människor kan lita på att poliser finns till hands. Deras närvaro verkar i hög grad brottsförebyggande och skapar förtroende mellan polis och allmänhet. Vi anser i Centern därför att en fortsatt decentralisering av polisverksamheten och en omfattande satsning på närpolisverksamhet är av största vikt. Närpolisverksamhet är ett av de viktigaste vapnen i kampen mot våldsbrottsligheten, och då speciellt ungdoms och gängvåld. Närpoliser har större förutsättningar att arbeta problemorienterat än kolleger med primärt ansvar för utryckningsberedskap. De arbetar dessutom med all typ av polisverksamhet, vilket ger dem olika verktyg att lösa problemen med i närområdet. Då de är stationerade i närområdet har de goda möjligheter att bygga upp kontakter med lokala institutioner, organisationer och allmänheten. God personkännedom mellan polis och allmänhet är värdefullt, då det ger möjlighet för naturliga kontakter att utvecklas. Närpoliser har ofta god kunskap om situationen i sitt arbetsområde. De känner ofta till vilka ungdomar som utför eller ligger i riskzonen för brottsligt beteende. Dessa poliser har även naturliga möjligheter att ta kontakt med ungdomarna och arbeta brottsförebyggande. I detta arbete är det viktigt att de tar föräldrarna till hjälp. Med den ökade satsning på närpolisverksamhet som vi förordar, blir också förutsättningarna bättre för samarbete mellan familj, skola, polis och andra myndigheter. Det är av största vikt att besök av polis blir ett naturligt och positivt inslag i undervisningen och i det dagliga livet på våra skolor. Antalet invånare i närpolisområdena får självklart inte vara alltför stort. I ett stort område finns små möjligheter för närpolisen att få den personkännedom som utgör basen för verksamheten. Det måste göras noggranna områdesanalyser för att bestämma hur stort område en ensam närpolis kan klara av. Avgörande för bedömningen måste dock vara strukturen i ansvarsområdet och de problem som där finns att lösa. Centerpartiet anser att närpolisverksamheten skall vara den naturliga basen för all polisverksamhet. Det är av största vikt att den prioriteras. Fru talman! Det oerhört viktigt att utbildning av nya poliser nu återupptas efter flera års uppehåll. Det är önskvärt att framtidens poliskår har en sådan bakgrund att den på ett bra sätt seglar den samhällsstruktur i vilken den kommer att verka. Olika åldersgrupper med olika arbets och livserfarenheter bör finnas representerade inom poliskåren. Andelen kvinnor och personer med invandrarbakgrund bör enligt min mening öka. En utbildning byggd på dels en grundutbildning som innehåller såväl kursbunden utbildning som praktiktjänstgöring, och dels en påbyggnadsutbildning bör med fördel kunna organiseras på ett decentralistiskt sätt. Bl.a. mot bakgrund av samhällsutvecklingen, den ökade internationaliseringen och den internationella utvecklingen, är det nu hög tid att ta ett helhetsgrepp på rekryteringen och utbildningen inom polisen. I likhet med majoriteten anser jag att det är av största vikt att utbildningen av nya poliser återupptas vårterminen 1998. Men det är också nödvändigt att regeringen snarast föreslår hur den framtida polisutbildningen skall organiseras så att en kontinuerligt jämn utbildningsnivå kan upprätthållas. Så, fru talman, vill jag säga några ord om samverkan mellan tull och polis. Med ökad internationalisering och ökad rörlighet följer också ökade möjligheter till samarbete, även för att förhindra gränsöverskridande brottslighet. När det gäller gränsskyddet är det viktigt att de resurser som finns till förfogande utnyttjas på bästa möjliga sätt. Efter EU-inträdet har jobbet förändrats. En allt större samverkan mellan myndigheter krävs för att på bästa sätt stoppa illegala varor från att komma in i landet. Utskottet skriver: "Det finns goda skäl att följa utvecklingen på området." Det är säkerligen riktigt, men jag menar att det inte räcker. Enligt Centerns mening bör den samverkan och det samarbete som redan finns mellan tull och polis aktivt och positivt utvecklas ytterligare. Det skall stimuleras. Fru talman! Jag har i motion Ju903 föreslagit att de i dag mycket begränsade möjligheterna att få tillgång till säkerhetspolisens register bör vidgas. Jag anser att handlingar och uppgifter som bl.a. kan vara av historiskt intresse efter 50 år bör kunna vara tillgängliga för allmänheten, och att regeringen endast i särskilda fall skall kunna besluta om fortsatt sekretess. Med hänsyn till den utredning som nu pågår, avstår jag dock från att nu framställa ett yrkande i frågan. Av hänsyn till kammarens tid yrkar jag bara bifall till reservation 8.

Fru talman! Miljöpartiet ser det som angeläget att polisutbildningen återupptas. Vi ser även positivt på att nya riktlinjer har utarbetats för en ny form av polisutbildning. Vi tror att det är mycket bra att studenterna blandas med andra studenter och att de, såsom föreslås, har gemensam utbildning det första året. Det här håller nu på att utarbetas på departementet. Det är föremål för översyn, och vi får väl vänta på ett förslag inom kort. I fråga om den utbildning till en generalistroll som är föreslagen för polisens del, vill Miljöpartiet, och det är det som finns i vårt yrkande, lyfta in miljörätt och miljökunskap som ett obligatorium. I och med att miljöbrott ingår i ekonomisk brottslighet, som är ett prioriterat område, är det viktigt att poliserna får utbildning i detta ända från början. Det skall både finnas med på grundutbildningsstadiet och som påbyggnadsutbildning. I dag förekommer åtta veckors utbildning i miljörätt och miljökunskap, och det har varit mycket bra. Det är viktigt att detta fortsätter i den nya utbildningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 11. Reservation 3 handlar om SÄPO. Miljöpartiet anser att även SÄPO måste se över sin organisation och se om det finns möjligheter till besparingar. Andra verksamheter inom rättsområdet har nagelfarits, och stora besparingar har föreslagits inom alla verksamhetsgrenar, men SÄPO har över huvud taget inte berörts. I dag har SÄPO en budget på 500 miljoner kronor och 800 anställda. Som svar får jag i avslaget på motionen att det redan har förekommit översyn av SÄPO:s verksamhet ett flertal gånger. 1988 lämnades ett delbetänkande. Riksdagen godtog allmänna riktlinjer för SÄPO 1991, och SÄPO-kommitténs slutbetänkande kom 1990. Men det gällde en annan infallsvinkel, inte en ekonomisk. Sedan dess har också läget i omvärlden förändrats. Det kalla krigets dagar är slut. Den övriga polisverksamheten har också samma arbetsuppgifter. Det slår mig varje gång jag kommer i ytlig kontakt med SÄPO när de berättar om verksamheten, att andra sitter och gör samma saker. Försvaret, t.ex. har en omvärldsanalys som exakt liknar den som SÄPO håller på med. Varför skall man göra detta på två olika myndigheter när man kan samordna det? Kriminalpolisen och SÄPO har också gemensamma områden. Det är hög tid att göra en utvärdering från dessa utgångspunkter. Dessutom är det inget självändamål att SÄPO skall ha vissa fastställda uppgifter om det är möjligt att samordna dem. Reservation 4 hamnar om registernämnden. Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, menar att Sverige snart är lika duktigt på att kontrollera sina medborgare som Stasi någonsin var i f.d. Östtyskland. Det låter ju skrämmande. Den nya lagen om säkerhetsskydd har vi beslutat om här i riksdagen, och den trädde i kraft 1996. Den ger möjligheter för kommuner och landsting att utvidga sin säkerhetsprövning av anställda när det gäller sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet. Men det har redan blivit så att kommuner utnämner säkerhetschefer med uppgift att göra säkerhetsanalyser av verksamheterna och sekretessklassa tjänster. Man befarar att ett alldeles för stort antal tjänster säkerhetsklassas, därför att det tycks vara bättre att säkerhetsklassa en tjänst för mycket än en för litet - för säkerhets skull. Redan när lagen diskuterades i kammaren sade Miljöpartiet att det är viktigt med parlamentarisk insyn när det gäller att pröva frågor om utlämnande av uppgifter i polisregistret. Det kan väl alla hålla med om. Då var vi positiva till att en registernämnd inrättades, men vi blev mycket besvikna över representationen där. De partier som var kritiska mot utvidgningen och mot att fler skulle kontrolleras var Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och just dessa partier fick inte någon plats i registernämnden. Regeringen sade att målet var att stärka den parlamentariska och medborgerliga insynen i SÄPO:s verksamhet. Var finns den? Registernämnden skall bestå av högst åtta ledamöter som utses av regeringen och som skall vara "lämpliga" för uppdraget. Ordet lämplig kan bedömas utifrån flera aspekter. Vad är det som anses lämpligt? Är det om man är positiv till ett förfarande med utlämnande ur säkerhetspolisens register? Det kan i så fall ifrågasättas. Vi yrkar i alla fall på att alla partier som är representerade i parlamentet också skall ha en plats i denna registernämnd. Reservation 5 handlar om registrering och kontroll. Miljöpartiet anser att regeringen genast bör göra en analys och skaffa en överblick över de samlade konsekvenserna av de otaliga register som finns och som föreslås inrättas genom ytterligare beslut. Sverige är faktiskt bäst i Europa när det gäller sådana register som det nu är frågan om. Bara i Justitiedepartementet är utredningar nu på gång som vill föreslå buggning, analysregister, DNA-register och kriminalunderrättelseregister. Det finns också förslag på att låta Tullen ha ett underrättelseregister. Det är detsamma som ett förspaningsregister. Det fungerar inte som det gör nu och som det står i rättegångsbalken, nämligen att man måste vara skäligen misstänkt. Nu gäller att man antas komma att begå brott, och det är en oerhört skillnad. Det kan omfatta släktingar, grannar och bekanta, och det gäller att man umgås i rätt kretsar. Annars kan man bli registrerad fast man själv är totalt oskyldig till misstanke om brott. Jag anser att det är EU som ställer krav på dessa kriminalunderrättelseregister. Både Schengenkonventionen och Europolkonventionen kräver dessa uppgifter. När vi skulle ingå Schengenavtalet fick regeringen en lista och frågan om vi hade dessa register färdiga här i Sverige. Ja, det är ingen risk, svarade regeringen, vi har alla register som behövs. Men det hade vi inte, utan dessa är nu under utredning, och vi skall fatta beslut om dem lagom till att Schengenkonventionen börjar gälla. Också i Europolkonventionen finns krav på att vi skall lämna sådana uppgifter till en dator, så att de kan samköras. Det räcker alltså inte att vi har en oerhörd kontroll här i Sverige, utan uppgifterna skall ut i övriga medlemsländer. Det blir ännu fler personer som får insyn och får hand om uppgifter som är viktiga för den personliga integriteten. När jag tar upp dessa frågor här i riksdagen finns en väldig passivitet, och man tycker nästan att det är pinsamt att jag pratar om det. Jag kan inte förstå att inte fler än Miljöpartiet är oroade över denna utveckling. Det gäller inte bara Justitiedepartementet, utan Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen har väldigt ingående uppgifter om människor. Alla dessa register kan ju samköras, och till slut kan man kontrollera en människa från morgon till kväll. Till detta kommer övervakningskameror, som föreslås få större utbredning. Dessutom behöver det inte registreras vem som använder dem. Detta kan också kopplas till ID-kort och smart cards, så att man också får kontroll på precis var människorna är. Det finns faktiskt människor utanför den här kammaren som är oroliga. En kvällstidning har gjort ett stort reportage om detta, så de ha egentligen gjort det jobb som jag har begärt att regeringen skall göra. Tidningen gav en väldigt bra bild av vad som finns och vad som kommer att finnas. T.o.m. Datainspektionens folk i styrelsen är oroliga och ställer de övergripande frågor som jag är ute efter. Var finns sårbarhetsfrågorna, integritetsfrågorna och säkerhetsfrågorna? Utvecklingen med datasystem och registrering går så snabbt att jag känner att vi redan har tappat kontrollen över den. Och det är precis så dessa ledamöter och även generaldirektören för Datainspektionen känner. Anita Bondestam har sagt att hon känner olust över alla personliga uppgifter som finns om henne själv i alla dataregister, när hon tänker på hur dessa skulle kunna missbrukas. Det är just det som är frågan och det som jag ville att regeringen skulle bearbeta. Hur vet vi att dessa otaliga register alltid stannar i behöriga händer? Vad händer om informationen används på ett annat sätt än syftet var när registren byggdes upp? Vem kan garantera att uppgifterna för all framtid kommer att användas enligt de ursprungliga planerna? Det finns ju hackers, och i ett internationellt perspektiv är det många som kan komma åt uppgifter. Med ett annat samhällssystem än vårt skulle det t.o.m. kunna innebära en fara för medborgarna att så många uppgifter lagras. Det skulle kunna urarta och en annan sorts kartläggning av människor skulle komma till stånd. Jag hoppas att jag kan få andra partier att inse att vi måste göra den översyn som jag efterlyser och att vi måste diskutera just framtidsfrågorna och vart vi är på väg. I reservation 10 om samarbetet mellan tull och polis anser Miljöpartiet att det redan finns en organisation som är uppbyggd underifrån, och som har utarbetats efter polisens behov - nämligen Interpol. Eftersom det gäller internationellt organiserad brottslighet är väl det en väldigt bra organisation att bygga på, i stället för att ovanifrån skapa nya organisationer. Ett samarbete med Interpol skulle vara bättre, anser Miljöpartiet. Reservation 11 gäller interna utredningar inom polisväsendet. Förtroendet för polisen måste vara orubbligt. Ingen skall kunna ifrågasätta och känna tvivel. Därför anser Miljöpartiet att brottsmisstankar inte skall utredas av poliser och åklagare. De har nämligen ett samröre, och de är arbetskamrater. Justitiekanslern har fått i uppdrag att se över behovet av att ytterligare stärka kontrollen inom offentliga förvaltningar. Han skall samråda med Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Riksåklagaren har också fått ett utredningsarbete som innebär en översyn av det interna kontrollsystemet. Vi i Miljöpartiet uppmanar denna utredning att ta våra synpunkter i beaktande och se till att en annan sorts människor får utreda brottsmisstankar, naturligtvis i samarbete med några poliser och åklagare. Sammansättningen måste alltså spegla en annan fördelning, så att inget tvivel om utredningarna kan uppstå. Jag skall något kommentera Jeppe Johnssons inledningsanförande. Han sade att Moderaterna, i motsats till regeringen, hade gett mer pengar till Schengensamarbetet vilket skulle innebära på närpolisen. Den slutsatsen är nog riktig. Som Sivert Carlsson var inne på är alla eniga om att närpolisen är en utmärkt verksamhet som vi alla vill ha kvar. För att inte riskera att detta brottsförebyggande och problemorienterade arbete raseras är slutsatsen att Sverige skall stå utanför Schengen. Det mesta av detta håller nämligen ändå på att inarbetas i det vanlig EU-samarbetet - så varför skall Sverige in i Schengensamarbetet och stå för alla dessa kostnader? Moderaterna måste inse i detta skede att det skulle vara det bästa för Sverige att stå utanför.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Kia Andreasson i denna sena stund har noterat att hon har varit med och medverkat till en neddragning med 100 miljoner kronor till polisen, och att detta drabbar närpolisen speciellt mycket. Detta hävdade också jag. Jag hoppas att Kia Andreasson, som säger sig värna närpolisen, tar detta med sig till nästa gång det handlar om att bevilja pengar till polisen.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Jeppe Johnsson menar med att vi här och nu har bestämt om en besparing på 100 miljoner. Det har vi väl inte gjort! Det som inte redovisades i budgeten från början var just kostnader för Schengensamarbetet. Det skall bli mycket spännande nu när vårpropositionen kommer att se hur stort detta belopp är. Statskontoret försökte räkna ut det, men funnit uppgiften att komma fram med en speciell summa väldigt svår. Man hade inte riktigt konkreta uppgifter, därför att det var en bedömningsfråga hur stora kostnaderna skulle bli. Vi vet alltså inte detta än, Jeppe Johnsson. Jag skall naturligtvis syna siffrorna och komma med förslag så att vi kan värna rättssäkerheten och rättssamhället.
Herr talman! Faktum kvarstår: Rikspolisstyrelsen har i sina äskanden talat om att bedömningen var att 100 miljoner kronor går åt för teknisk utrustning och utbildning inför Schengen. Detta medför att om Rikspolisstyrelsen har gjort sin bedömning någorlunda riktigt så kommer dessa 100 miljoner kronor att tas ifrån den andra verksamheten i Kia Andreassons och majoritetens budgetförslag. Vi moderater insåg detta, och kompenserade för de här 100 miljoner kronorna. Oavsett hur mycket Schengen kostar under det här budgetåret har vi moderater de här ytterligare 100 miljonerna till polisverksamheten. Vi har alltså varit förutseende, och kompenserat för detta.
Herr talman! Vi har ännu inte i denna kammare godtagit eller ratificerat Schengenavtalet. Min stora förhoppning är att vi inte heller gör det. Det kostar nämligen minst 100 miljoner kronor - lågt beräknat. Dessutom har vi fått information från departementet att Schengenavtalet ändå kommer att spjälkas upp och införlivas i det vanliga EU-arbetet. Som jag sade från talarstolen finner jag det fullkomligt meningslöst att kasta ut så mycket pengar på något som ändå kommer att ske inom den ram vi har bidragit till EU

Herr talman! Jag skall inte anta den mycket frikostiga inbjudan som Jeppe Johnsson utfärdade till att på nytt föra en debatt om anslaget till polisväsendet. Den debatten har vi fört vid ett antal tillfällen under vintern. Vi har sagt mycket i frågan, och debatterna har varit klarläggande i varje fall från min utgångspunkt. Jag skall inte ta upp den tråden på nytt, utan jag tänker försöka hålla mig till innehållet i betänkandet. Jag vill ändå inledningsvis anknyta till Sivert Carlssons inlägg om polisväsendets utveckling. Jag instämmer i hög grad i hans syn på det framtida polisväsendet. I själva verket står polisväsendet inför en gigantisk utmaning. Man skall gå från ett mer reaktivt arbetssätt, dvs. att reagera på begångna brott, till ett mer proaktivt arbetssätt, dvs. att förebygga brott. Det är här närpolisverksamheten kommer in i bilden som den stora ingrediensen och den stora nyckeln till framgång. Detta skall göras samtidigt som den riktigt grova brottsligheten tilltar. Nu är utvecklingen sådan att man skall decentralisera polisväsendet och bygga ut närpolisområdet samtidigt som man skall bygga upp kraft i den riktigt kvalificerade kriminalpolisverksamheten. Det är en gigantisk utmaning för polisväsendet. Detta skall vi vara medvetna om när vi diskuterar polisväsendet i detta sammanhang. Det tar naturligtvis några år innan man kan svänga skutan på det här sättet och uppnå direkta framgångar när det gäller att minska brottsligheten i Sverige. Det är viktigt att vi har den medvetenheten allmänpolitiskt och från alla partier när vi diskuterar polisväsendets framtid. Det är också detta synsätt på polisväsendet som måste prägla den nya polisutbildningen. Det är inte den gamla typen av polisutbildning vi skall ha nu när vi drar i gång polisutbildningen på nytt, utan en polisutbildning som står i överensstämmelse med det synsätt vi har på polisen i framtiden. En departementspromemoria om den framtida polisutbildningen har tagits fram, som präglas av den här utgångspunkten. I utskottets betänkande har också redovisats att den grundläggande utbildningen skall bygga på generalistrollen, och att man skall ha påbyggnadsutbildning ovanpå den inom olika specialiteter. När det gäller riktiga specialkunskaper skall man öppna en annan rekryteringsväg till polisväsendet än att enbart ha gått igenom grundutbildningen till polisman. Som utskottet säger, och även regeringen i budgetpropositionen, måste inriktningen nu vara att återuppta polisutbildningen så snabbt som möjligt. Jag menar att den senast bör komma i gång den 1 januari 1998 och helst redan i höst, men då naturligtvis i mindre omfattning. Den måste ju byggas upp efter hand. Detta måste alltså vara inriktningen, och detta är som sagt också regeringens ambition, som det gavs uttryck för i budgetpropositionen. I och med det tycker jag att reservation nr 1 är något överflödig. Den täcks väl in i utskottets skrivningar och i regeringens nuvarande ambitioner. I reservation nr 2 från Miljöpartiet och Kia Andreasson krävs åtta veckors polisutbildning i miljörätt i grundutbildningen, om jag förstår saken rätt. Det är ju många frågor som skall täckas under en begränsad tid i grundutbildningen. Åtta veckor är en ganska betydande del av grundutbildningen. Jag tror att det är orealistiskt att begära att grundutbildningen skall ha det innehållet fullt ut. Man skall självfallet få kunskaper om miljöbrottslighet och miljörätt, men för att tillgodose behovet av kvalificerad utbildning menar jag att det snarare är en fråga om fortbildningskurser och att rekrytera specialister på området till polisväsendet. Det saknar vi i dag. Det skall ärligen erkännas att det i hög grad saknas specialistkompetens inom polisväsendet, i alla fall i tillräcklig omfattning för att klara av miljöbrottsligheten. Jag yrkar avslag på reservation 2 också. I reservation 3 från Miljöpartiet om Säkerhetspolisens verksamhet finns det ett fel i så måtto att vi faktiskt har sparat på Säkerhetspolisen. Budgetåret 1995/96 gjorde vi en besparing på 40 miljoner inom Säkerhetspolisen. De fick ta sin andel av saneringspolitiken. Jag ser inga möjligheter i dag att ytterligare banta Säkerhetspolisens verksamhet, i alla fall inte kraftigt - om ens något. Det är skälet till att utskottet avstyrker motionen. Däremot sympatiserar jag med tanken som framförs i motionen att man bör utnyttja alla möjligheter till samutnyttjande och samordning. Ett sådant arbete pågår på en del områden, t.ex. när det gäller Rikskriminalen, Säkerhetspolisen och försvaret. Det gäller kanske framför allt Rikskriminalen, Länskriminalen i Stockholm och Säkerhetspolisen när det gäller t.ex. teknik, bemanning dygnet runt och den typen av frågor där man kan utnyttja möjligheterna till samordningsvinster. Jag yrkar avslag också på reservation nr 3. Registernämnden. Från början var det inte tänkt att Registernämnden skulle ha en renodlad parlamentarisk sammansättning. Tanken med Registernämnden var att man skulle rekrytera både personer med parlamentarisk erfarenhet och personer med annan erfarenhet till ledamöter i Registernämnden. I dag sitter det två parlamentariker, två domare och en advokat i Registernämnden. Det är ett uttryck för synsättet att det inte är en parlamentarisk nämnd. Jag tycker att det finns en poäng i att man också har med personer som är allmänt aktade inom rättsväsendet, t.ex. advokater och domare, i Registernämnden för att hantera dessa frågor som är mycket känsliga. Det krävs grannlaga avvägningar när man skall besluta om utlämnande av uppgifter med anledning av säkerhetsskyddskontroll. Reservation nr 5 tar upp en svår fråga och en svår och grannlaga diskussion, nämligen avvägningen mellan att tillåta vissa arbetsmetoder inom polisväsendet och integritetsaspekterna. Det är grannlaga avvägningar när man skall ta ställning till vilka arbetsmetoder som skall vara tillåtna för polisen och väga dem mot de förluster som man gör av integriteten. Nu pågår det ett utredningsarbete inom en rad frågor. Det gäller frågan om buggning, som Kia Andreasson nämnde, det gäller frågan om ett datoriserat kriminalunderrättelseregister, DNA-register m.m. I det här utredningsarbetet är det viktigaste just det som tas upp i reservationen, nämligen avvägningen mellan effektivitet och integritet. Att vi i Sverige, i förhållande till många andra länder, har varit försiktiga att tillåta dessa arbetsmetoder inom polisväsendet har berott på att vi har värderat integritetsfrågorna så högt. I vårt grannland Danmark har de redan i dag tillåtit buggning. Det har de gjort under många år. De har redan i dag möjligheter att inrätta datoriserade kriminalunderrättelseregister. Vi i Sverige står verkligen inte i frontlinjen när det gäller att ge polisen utvidgade arbetsmetoder. Jag har den uppfattningen att den riktigt allvarliga organiserade brottsligheten har tagit sig sådana uttryck att vi nog måste tänka oss att ge polisen större möjligheter att utnyttja ny modern teknik. Om det i dag hade varit fråga om att datorisera fingeravtrycksregistret, som vi gjorde för en del år sedan, hade Kia Andreasson kanske haft samma invändning i den frågan om hon har i dag när det gäller att införa ett DNA-register eller att tillåta datoriserade kriminalunderrättelseregister. Jag är medveten om att det är en svår avvägning, men jag tror att det är nödvändigt att ge ett något större utrymme för polisen att använda sig av modern teknik för att kunna hantera den riktigt allvarliga brottsligheten. Det måste dock ske under förutsättning att man kan garantera rättssäkerheten och kontrollen över verksamheten. Det finns en motion från Folkpartiet och Centerpartiet om beredskapspoliser. Där pågår ett beredningsarbete med anledning av Trygghetsutredningens förslag och Rikspolisstyrelsens remissyttrande över Trygghetsutredningen. Utskottsmajoriteten tycker att det finns anledning att avvakta det beredningsarbetet innan man tar ställning. Sedan finns det ett antal reservationer som rör samarbetsfrågorna mellan tull och polis. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att det här hänt väldigt mycket i positiv riktning när det gäller samarbetet mellan tull och polis. Det vitsordades bl.a. vid den utfrågning som skatteutskottet och justitieutskottet hade hösten 1996. Både tullen och polisen sade att man nu hade hittat konstruktiva samarbetsformer. Den utvecklingen skall naturligtvis välkomnas. Vi är på väg i rätt riktning. Utskottsmajoriteten menar att det inte finns något skäl att då bifalla de reservationer som är avgivna i de här frågorna. Herr talman! Eftersom jag har pratat ganska länge skall jag inte gå in på de övriga reservationerna. Jag hänvisar till utskottsmajoritetens skrivningar. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret, som lät positivt. Jag ser dock en liten skillnad här mellan att passivt följa en utveckling där andra agerar och att aktivt följa utvecklingen och t.o.m. stimulera, stödja och emellanåt hjälpa till. Den skillnaden ser jag i våra synsätt, men kanske är den mindre än jag tror.